Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat om jag anser att dagens utbildning och information till invandrare bör kompletteras med provisoriska åtgärder som försöksverksamhet. Frågan om förbättrade åtgärder i syfte att underlätta invandrarnas anpassning i det svenska samhället har uppmärksammats i skilda sammanhang under den senaste tiden. En av orsakerna härtill är, att vi under fjolåret hade en mycket snabb ökning av antalet arbetsanmälda utlänningar. Det säger sig självt att en hastig och kraftig uppgång av antalet invandrare ställer stora krav på samhällets resurser när det gäller omhändertagande och information. Staten och kommunerna har också gjort åtskilligt för att underlätta anpassningen i det svenska samhället. Möjligheten att genom studieförbundens försorg erhålla kostnadsfri, av staten betald undervisning i svenska språket och svenska samhällsförhållanden resulterade under förra budgetåret i drygt 90 000 anmälningar till dessa kurser, och underhandsrapporter visar att antalet ökar. Riksdagen har för nästa budget år beslutat att anslaget för denna verksamhet skall höjas från 8,5 miljoner till 20 miljoner kr. Inom skolväsendet har stödundervisning i svenska och invandrarbarnens modersmål införts för att underlätta skolgången i Sverige. Det bör tilläggas att vuxna invandrare deltar i arbetsmarknadsutbildning på samma villkor som svenska medborgare. Jag vill också erinra om att statens invandrarverk bedriver en omfattande och successivt utbyggd verksamhet på anpassningsområdet. Handböcker om Sverige och svenska förhållanden har bl.a. getts ut på 12 invandrarspråk för gratis utdelning bland invandrarna. Samråd med arbetsmarknadsparterna har inletts för att förbättra introduktion och inskolning i arbetslivet. På det fackliga området har en systematisk genomgång av problemställningarna gjorts med sikte på en avsevärd förstärkning av verksamheten bland invandrade arbetare. På kommunalt håll sker successivt förbättringar av den lokala informations-, tolkoch kuratorsservicen. Mot bakgrund av den fortgående förbättring och utvidgning som nu sker anser jag inte några provisoriska åtgärder eller en särskild försöksverksamhet för närvarande erforderliga. Jag vill emellertid erinra om att viss försöksverksamhet bedrivs inom ramen för arbetet inom invandrarutredningen, som har till uppgift att föreslå åtgärder för den långsiktiga anpassningspolitiken. Jag vill dock understryka, att regeringen med uppmärksamhet följer utvecklingen och också är beredd att vidta sådana särskilda åtgärder, som bedöms inte kunna anstå i avvaktan på invandrarutredningens förslag.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

I slutet på interpellationssvaret säger inrikesministern att »regeringen med uppmärksamhet följer utvecklingen och också är beredd att vidta sådana särskilda åtgärder som bedöms inte kunna anstå i avvaktan på invandrarutredningens förslag». Detta hoppas jag neutraliserar vad inrikesministern säger ett par meningar tidigare, nämligen: »Mot bakgrund av den fortgående förbättring och utvidgning som nu sker anser jag inte några provisoriska åtgärder eller en särskild försöksverksamhet för närvarande erforderliga.» Anledningen till min interpellation är den mycket stora invandring vi haft här i landet inte minst under det senaste året. Under vinterns oro på arbetsmarknaden har det ibland sagts att denna oro till viss del kunde bero på att den utländska arbetskraften inte var så väl införstådd med förhållandena här i landet och på arbetsplatsen. En annan orsak till min fråga var att utbildningsbenägenheten bland invandrarbarnen är så iögonenfallande mycket lägre än bland svenska barn, och det måste ju vara någon särskild orsak till detta. Självfallet ställer vår stora invandring mycket omfattande krav på omhändertagande bl.a. med bostäder, med information och med anpassningsåtgärder i övrigt. Statsrådet pekar bl.a. på att resurserna har ökats och nästa budgetår kommer att ökas med 11,5 miljoner kronor. Det är ett mycket välkommet tillskott som vi har anledning att positivt notera. Herr statsrådet anser att inga provi soriska åtgärder behöver vidtas. Han framhåller att invandrarutredningen har att föreslå åtgärder på lång sikt och även bedriver viss försöksverksamhet. Allt är dock inte så bra att det inte behöver vidtas ytterligare åtgärder med omedelbar verkan. Problemen finns, och de är påtagliga. Dessa problem har åskådliggjorts i en artikelserie i Dagens Nyheter. De gör sig kännbara på arbetsplatserna, i skolan och under fritiden. Jag vill aktualisera ett speciellt förhållande i detta sammanhang, nämligen att vissa skolor med internat inom en nära framtid kommer att byta huvudman. Jag ifrågasätter om inte en del av dessa skolor kunde användas för att introducera utlänningarna i svenska förhållanden, varvid hela familjerna fick vara med. Familjebanden är ofta mycket starka hos invandrarna, och det är angeläget att hela familjen är samlad vid introduktionen i våra förhållanden. Jag har också fått det intrycket att vi har brist på kuratorer som kan tala invandrarnas eget språk. I den senaste artikeln i Dagens Nyheter meddelas t.ex. att det bara finns två sådana lärare i Göteborg som kan tala finska. Om uppgiften är riktig så måste antalet sådana lärare vara alldeles för litet i en stad som Göteborg. Jag vill också ifrågasätta om man inte borde från utlandet »importera» folk för kuratorsverksamheten. Statsrådet pekar vidare på stödundervisningen i skolorna. Mitt intryck är att den är otillräcklig. Det är inte ovanligt att barnen får sitta av timmarna i skolorna utan att förstå undervisningen. Det skapar komplex och kontaktsvårigheter och är måhända orsaken till den studieovilja, som måste vara en av anledningarna till att invandrarbarnen i så liten utsträckning fortsätter studierna efter grundskolan. Det är ju ådagalagt att ungdomarna får mycket stora omställningsproblem genom miljöombytet. Nuvarande tillstånd, som enligt uppgift innebär att bara 15 procent av invandrareleverna i grundskolan fortsätter utbildningen, är illavarslande med tanke på att inte mindre än 85 procent av de svenska ungdomarna forsätter med yrkesutbildning eller annan utbildning efter grundskolan. En sådan skillnad mellan svenska barn och invandrarbarn måste uppmärksammas. Jag hoppas att såväl invandrarverket som invandrarutredningen «särskilt beaktar dessa förhållanden. Det behövs omedelbara åtgärder på dessa områden, gärna provisorier i avvaktan på mera genomtänkta och planerade insatser. Jag hoppas att det sista uttalandet i statsrådets svar innebär att såväl invandrarverket, som ju är huvudman för anpassningsåtgärderna i framtiden, som invandrarutredningen skall erhålla möjligheter och resurser att vidta de åtgärder som inte kan anstå.
Herr talman! Jag noterar det som värdefullt att herr Nilsson i Tvärålund i sin interpellation tagit upp dessa problem. I mitt svar har jag också räknat upp betydande åtgärder som vidtas på flera områden i syfte att erbjuda en så god miljö som möjligt för dem som kommer till vårt land, oavsett om det gäller invandrare från Finland eller annat håll. Och när det gäller invandrarbarnen har jag uppmärksammat både vad som skrivits nu och vad som sagts förut i denna fråga. Vi vet att deras situation är speciellt svår, ty det inträffar ju att barnens föräldrar inte är speciellt positivt inställda till att barnen skall lära sig svenska språket utan gärna vill att de skall bibehålla sitt eget modersmål och kanske även anknytningen till det gamla landet som man kommer ifrån. Detta vållar svårigheter, och skolöverstyrelsen har tillsatt en utredning som skall undersöka problemet med invandrarbarnens särskil da situation. Invandrarverket har ju instruktionsenligt skyldighet att svara för anpassningsåtgärder och samordning av åtgärderna på olika sätt, och jag tycker att verket under den korta tid det arbetat gjort mycket behjärtansvärda insatser på detta område. Och när jag säger att det inte föreligger något behov av speciella provisoriska åtgärder för försöksverksamhet, så beror det på att redan på många fronter är verksamhet på gång. Inte minst glädjande är att arbetsmarknadens parter tagit mycket seriöst på problemet. Jag kan nämna att Landsorganisationen har anställt en finsktalande man av finsk börd som sysslar med dessa frågor. Det vittnar om hur man även inom organisationerna känner ett ansvar härvidlag. Jag har velat lämna dessa kompletterande upplysningar för att ingen skall uppfatta saken så att man är ointresserad av dessa frågor. Det utförs tvärtom ett arbete på mycket bred front för att åstadkomma en förbättring, och vi hoppas ju att invandrarutredningen genom sina mera djupgående undersökningar skall kunna ge oss en bättre vägledning för hur vi mera långsiktigt skall lösa frågorna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för dessa kompletterande uppgifter. Anförandet gav en antydan om att statsrådet ändå är beredd att vidtaga de särskilda åtgärder som kan behövas. För min del anser jag att det framför allt är angeläget att ungdomarna introduceras i samhället, så att deras utbildningsintresse kommer i nivå med svenska ungdomars. Invandrarbarnen har alldeles speciella svårigheter både i skolan och på fritiden, och detta kan skapa sociala problem i framtiden. En utredning pågår inom skolöverstyrelsen, och invandrarutredningen är 1 verksamhet. Jag vill tolka inrikesmi nisterns avslutande mening i det kompletterande inlägget så, att regeringen och invandrarverket är beredda att vidtaga alla de särskilda åtgärder som visar sig erforderliga utan att avvakta resultatet av de mera grundläggande undersökningarna.

Herr talman! Herr Werner har frågat mig, om jag vill medverka till att begreppet arkivarbetare avskaffas samt att en inventering genomförs beträffande de sanitära och arbetsmedicinska förhållandena vid arbetsplatserna. Herr Werner har också frågat om jag är beredd att medverka till en översyn av lönevillkoren för personer i arkivarbete och därvid särskilt beakta att därtill kvalificerade arbetstagare skall kunna erhålla löner som motsvarar vad som gäller på den öppna arbetsmarknaden. Vad beträffar de sanitära och arbetsmedicinska förhållandena vid arkivarbetsplatserna bör framhållas att huvudparten av arbetstagarna är sysselsatta med 'kontorsgöromål inom statliga eller kommunala förvaltningar. För dessa arbetsplatser gäller arbetarskyddslagens bestämmelser. Arbetsmarknadsstyrelsen har ålagt länsarbetsnämnderna att tillse att tillgång finns på lämpliga arbetslokaler innan anvisning till arkivarbete sker. Vad gäller den av herr Werner berörda terminologiska frågan så vill jag erinra om att arkivarbete är en särskild form av arbetslöshetshjälp och att man därför behöver en sammanfattande benämning på de olika arbetsuppgifter som kommer i fråga. Begreppet arkivarbetare — som visserligen inte förekommer i författningstexterna men är allmänt använt — är inte längre adekvat för många arbetsuppgifter, och redan nu tillämpas på vissa arkivarbetsplatser yrkesbeteckningar som bättre svarar mot de verkliga arbetsuppgifterna. Denna utveckling bör fortsätta. Efter beslut av föregående års riksdag gäller fr.o.m. innevarande budgetår delvis nya riktlinjer för arkivarbetarnas löneoch anställningsvillkor. Enligt dessa riktlinjer kan arkivarbetarnas löner sättas inom en ram som omfattar löneklasserna A 4—A 23 på den statliga löneskalan, dvs. beroende på ortsgrupp mellan 15 000 och 41 500 kr. Lönerna för arkivarbetarna fastställs av en till arbetsmarknadsstyrelsen knuten lönedelegation eller, när det gäller de lägsta lönegrupperna, länsarbetsnämnderna. I lönedelegationen ingår representanter från LO, TCO, SACO samt statens avtalsverk och SAF. Enligt min mening innebär gällande riktlinjer att löneläget för arkivarbetare anpassas efter löneläget på den öppna arbetsmarknaden. Avslutningsvis vill jag nämna att Statstjänstemannaförbundet vid en uppvaktning hos mig har aktualiserat vissa frågor rörande arkivarbetarnas löneförhållanden. Undersökningar pågår för närvarande med anledning härav inom inrikesdepartementet.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr inrikesministern för svaret. Det gäller här en ganska stor men eftersatt låglönegrupp. Förra året hade vi över 7 000 arkivarbetare inregistrerade. Dessa måste uppleva sin situation som synnerligen otrygg, och de känner sig diskriminerade. Man möter i insändare och på annat sätt personliga vittnesbörd som ger uttryck för detta. >De miserabla förhållandena blir tyvärr för många en permanent livssituation.» När det gäller arbetsplatsernas sanitära förhållanden hänvisar statsrådet till att AMS ålagt länsarbetsnämnderna att svara för den detaljen. Men det visar sig att arbetsplatserna många gånger är otillfredsställande. Somliga är av den arten att de inte fyller de krav som arbetarskyddet ställer — jag tänker då närmast på de arbetslokaler som ligger i källarplanet och där det kan vara både mörkt och trångt. Arbetstagare har bl.a. uttalat att de riskerar att få cellskräck i dessa lokaler. Därför har man anledning att på denna punkt efterlysa ytterligare initiativ från de statliga myndigheternas sida. Då det gäller benämningen arkivarbetare delar statsrådet min åsikt att den är olämplig, men han är optimistisk nog att tro att den kommer att försvinna utan att några officiella åtgärder vidtages. Som statsrådet påpekar återfinns termen inte i någon författningstext, men den gör det dess värre i alla skrivelser och cirkulär som utges av berörda myndigheter. Mig veterligt har man inte tillämpat en annan yrkesbeteckning någonstans. Det vore i det här sammanhanget intressant att få höra vilka arbetsplatser och yrkesbeteckningar som statsrådet åsyftar. Självfallet behövs en samlande benämning, vilket statsrådet påpekar, men den nuvarande är som sagt olämplig. Statsrådet säger själv att det är fråga om en form av arbetslöshetshjälp, vilket man mycket riktigt associerar till då man möter termen arkivarbetare. Därför känner sig de som har sådana anställningar ofta diskriminerade redan genom yrkesbeteckningen trots att de fullgör oundgängliga arbetsuppgifter. Det är alltså av psykologiska skäl angeläget att införa en annan samlande beteckning i de skrivelser och cirkulär som jag har refererat till och dessutom att regelmässigt begagna de yrkesbeteckningar som svarar mot arbetsupp gifternas art. I detta fall tror jag inte att det räcker att bara avvakta den utveckling som statsrådet åsyftar, utan att initiera och påskynda den bör vara en statlig skyldighet. Beträffande lönefrågorna menar statsrådet att de gällande riktlinjerna innebär en anpassning till den öppna arbetsmarknadens löneläge. Den åsikten delas inte av Statstjänstemannaförbundet, varifrån har uttalats att de anställda det här gäller är den mest eftersatta gruppen bland de statsanställda. Det har visat sig att åtminstone 25 procent är klart underbetalda i förhållande till de uppgifter som åläggs dem. Dessutom har de långt ifrån lika goda sociala förmåner som andra statsanställda i fråga om semester, sjukdom, grupplivförsäkring, uppsägning, pension, personalvård, löneutbetalning, expeditionsservice 0. s. v. Att de kan riskera att få lämna arbetsplatsen omedelbart måste också vara en besvärande otrygghetsfaktor. I den lönedelegation som statsrådet nämner ingår representanter för de stora organisationerna men ingen representant för de anställda, om vilkas löner delegationen har att besluta. Med andra ord är det en påtaglig skillnad i anställningstrygghet mellan de här berörda och övriga statsanställda. Det finns skäl att i det sammanhanget erinra om den så omtalade men av statsverket visst inte alltid tillämpade jämlikheten. De som är anställda i s.k. arkivarbete kan avancera lönemässigt endast på arbetsgivarens initiativ, och det brukar ta lång tid. Den anställde kan inte påverka löneutvecklingen för sin egen del lika litet som för andras. Det förekommer påtagliga brister i informationen kring lönesättningsoch avancemangsfrågorna både till de lokala arbetsgivarna och till de anställda. Statsverket bör snarast vidta åtgärder för att komma till rätta med dessa brister. De i dessa sammanhang förekommande lönesättningarna och personplace ringarna förefaller ofta godtyckliga. Man frestas att göra jämförelser med det relativa betygssystemet i skolorna: så och så många skall ha den lönen och den tjänsten. Jag kan inte underlåta att belysa detta med ett fascinerande exempel ur verkligheten, nämligen placeringen av en utländsk odontologie doktor såsom mer eller mindre vaktmästare vid en svensk tandläkarhögskola. Det enda föreliggande sambandet förefaller minst sagt ironiskt. Till sist vill jag påpeka att den möjlighet som faktiskt finns att ge anställda i s.k. arkivarbete personliga tjänster mig veterligt aldrig har utnyttjats. Det borde vara praxis att de anställda efter några år erbjuds att få sina tjänster inrangerade bland institutionens i fråga övriga ordinarie tjänster.

Herr talman! Herr Werner har bett att jag på vissa punkter skall förtydliga svaret. Jag vill först erinra om att flertalet av arkivarbetarna arbetar tillsammans med eller jämsides med andra statstjänstemän, och majoriteten av dem utför enkla arbetsuppgifter. De beteckningar som används är ofta de gängse — alltså skrivbiträde, kontorsvaktmästare, assistent o.s.v. — men även andra beteckningar förekommer. Som jag nämnde kan arkivarbetarnas löner gå upp till ca 40 000 kr., låt vara att de arkivarbetare som är placerade så högt på den statliga löneskalan, är relativt få. Den odontologie doktor som herr Werner talade om måste vara ett unikt fall; man har tydligen inte kunnat utnyttja hans specialkunskaper. Det är ibland mycket svårt att göra det när det är fråga om människor som tillhör ett annat språkområde, har helt andra utgångspunkter eller representerar vetenskaper som knappast är företrädda i vårt land. Det är väl värt att fundera över hur vi skall kunna ta till vara de unika tillgångar som finns i vårt land men som vi har svårt att nyttiggöra oss. Det är inte lätt att finna meningsfyllda uppgifter för sådana människor, om vi inte i vårt land har utvecklat de områden som de behärskar, om vi inte har en sådan forskning som de sysslat med etc. En målsättning är att personer som stadigvarande sysselsätts med arkivarbete efter fem år skall beredas statlig anställning om detta är möjligt. På det sättet bortfaller den särprägel som de har i sin anställning som arkivarbetare. Det kravet har inte alltid kunnat uppfyllas, men det förekommer dock en strävan i den riktningen. Beträffande frågan om arbetsplatserna, som herr Werner också berörde, är det riktigt att vi fortfarande i vårt land har sådana med otillfredsställande anordningar; det gäller staten och i ännu högre grad den enskilda företagsamheten. Här försöker vi med lagstiftningsåtgärder skärpa kontrollen — det är en aktuell fråga, som herr Werner vet. Vi betraktar därvid inte arkivarbetarna annorlunda än alla andra arbetstagare, de skall ha möjlighet att arbeta under så sunda och goda förhållanden som möjligt. Benämningen arkivarbetare verkar inte stötande på mig. Arkivarie används som en beteckning, och arkivarbetare kan inte vara något deklasserande. Språkbruket förändras ju ständigt. Någon sade häromdagen att man inte skulle tala om AMS:s omskolningskurser, utan man borde tala om utbildningscentra eller något annat. Det förekommer alltså ständigt förskjutningar. Ibland måste man hålla sig till vissa begrepp som omfattar en hel grupp, och herr Werner har inte beträffande arkivarbetarna kunnat bidra med något uppslag hur vi skall kunna lösa frågan på annat sätt. Jag tror att han har överdrivit benämmningens betydelse, eftersom det dock finns stora möjligheter att anpassa den efter gängse förhållanden. Beträffande lönesystemet medger jag att även om vi trodde att vi, eftersom arbetstagarrepresentanterna fanns med i delegationen inom AMS, hade tillförsäkrat oss ett gott system, har det visat sig att vissa invändningar kan göras mot det nuvarande systemet. Vi har haft den frågan uppe till diskussion med Statstjänstemannaförbundet. Eftersom Statstjänstemannaförbundet förhandlingsmässigt representerar arkivarbetarna är det helt naturligt att dess uttalanden får en särskild tyngd, när vi resonerar om villkoren för denna grupp. Det kanske herr Werner bör beakta när han citerar uttalanden från förbundet.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att det ofta är svårt att placera ut dessa arbetstagare på lämpliga arbetsuppgifter. Men det är verkligen glädjande om man övergår till de benämningar som kan fästas vid de arbetsuppgifter som de får. Vittnesbörden om att arkivarbetarna känner sig som en avgränsad grupp på de statliga arbetsplatserna, att de känner sig diskriminerade, är samfällda. Begreppet arkivarbetare är i hög grad en realitet, och det skiljer dessa arbetstagare från andra statsanställda. Om man inte kände till hur begreppet uppkommit, skulle man säkerligen finna det adekvat och bra på många sätt. Men det tillkom som en konstruktion på 1930-talet då man skaffade fram arbetsuppgifter som den gången ingalunda var nödvändiga. Men nu är läget i många avseenden ett annat. På lärarhögskolans bibliotek i Malmö står en arkivarbetare och lämnar ut böcker vid bokdisken; det är en absolut nödvändig syssla som man annars hade måst anställa någon annan att utföra. Nu är detta ett billigt sätt att få den uppgiften utförd. Av de skäl jag nämnt är beteckningen arkivarbetare psykologiskt olämplig. Jag har inte själv kommit med något förslag på annan benämning, men jag tror att nästan varje annan beteckning skulle vara bättre än den nuvarande. Någon har föreslagit >kontorsassistent»> som skulle kunna täcka ett mycket vitt fält. Lönefrågorna gäller inte bara själva lönen utan även hela raden av sociala förmåner, beträffande vilka arkivarbetarna kommer långt efter andra statsanställda. Det gäller som jag nämnde uppsägningstid, semester — arkivarbetarna har endast 24 dagars ledighet — och mycket annat. Jag tror att det är väsentligt att man får till stånd stora förändringar i dessa avseenden vid de förhandlingar med Statstjänstemannaförbundet som statsrådet nämnde.

De samordningsproblem mellan allmän försäkring och arbetsvård som interpellanten åsyftar i den första och den sista delfrågan kommer att tas upp av den sakkunnige som socialministern har tillkallat den 10 april i år för att utreda frågan om sjukpenning vid arbetsvård m.m. Det särskilda spörsmålet i den sista delfrågan om samordning av utbildningsbidrag och ersättning från arbetslöshetskassa får prövas i samband med behandlingen av de förslag som KSA utredningen väntas lägga fram i slutet av detta år. Vad gäller punkt b i interpellationen vill jag erinra om att en viss förbättring av utbildningsbidragen har föreslagits i årets statsverksproposition och att motioner väckts vid riksdagens början om ytterligare förbättringar av bidragen. Några dagar innan herr Werner väckte denna interpellation beslöt riksdagen på statsutskottets i denna del enhälliga förslag att — med bifall till propositionens förslag och med avslag på motionerna om förbättrade bidrag — hos Kungl. Maj:t begära en översyn av bidragsbestämmelserna. Översynen skall gälla såväl de administrativa reglerna som sättet att med hjälp av inkomstprövningsregler m.m. fördela tillgängliga resurser så att optimal effekt uppnås. Jag avser att inom kort vidta åtgärder för att arbetet med den av riksdagen begärda översynen skall kunna påbörjas.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
Redan då en person avvaktar utbildning är det inte ovanligt att endast tillfälligheter avgör, om vederbörande hänvisas till socialvården eller arbetslöshetsnämnden. Eftersom dessa båda arbetar med olika bidragsnormer, blir också bidragets storlek alltför ofta en funktion av slumpen. Självfallet vore det mycket enklare om dessa bidrag administrerades av en enda myndighet. Den av herr statsrådet åberopade utredningen tar, såvitt jag kan se, bara upp en del av problematiken. Den skall enligt direktiven bara syssla med frågan om dem som undergår arbetsmarknadsutbildning på grund av sjukdom — jag förmodar att däri inbegripes handikapp och liknande — men inte dem som utbildas av andra skäl. I interpellationen har jag framhållit att det är praktiskt ogörligt att upprätthålla en klar gränslinje mellan en handikappad och en annan omskolningssökande med hänsyn till den enskildes hälsoläge, ekonomiska status, svårplacerbarhet o. s. v. Det ligger nära till hands att påpeka att en analogi här borde förefinnas mellan å ena sidan motiven till utvidgningen av förtidspensionsbegreppet och å andra sidan motiven till beviljande av arbetsmarknadsutbildning. Den samordning som omtalas i utredningsdirektiven bör med andra ord syfta till att de ekonomiska förmånerna under arbetsmarknadsutbildning inte kommer att uppvisa stora olikheter för de personer som på grund av sjukdom eller handikapp undergår arbetsmarknadsutbildning och de som gör det av andra skäl. Herr statsrådet berör i sitt svar de av riksdagen i slutet av april beslutade höjningarna av = utbildningsbidragen. Det förefaller troligt, för att inte säga nödvändigt, att dessa bidrag måste höjas ännu mer, om ett rättvist system skall kunna skapas. Differenserna i förmåner kommer då att bli relativt sett mindre mellan de olika förmånstagarna. Den utredning, som jag nyss nämnde, har enligt direktiven till uppgift att föreslå lämplig samordning mellan förmåner från den allmänna försäkringskassan och förmåner från arbetsvårdsorgan. Men förmånerna är baserade på i ena fallet prestationsprincipen och i det andra fallet behovsprincipen. Direktiven skulle behöva kompletteras så, att även ett strikt särskiljande av de olika typerna av förmåner blir föremål för undersökning. Arbetsprövning, arbetsträning och rehabilitering borde lämpligen sortera under försäkringskassan och arbetsmarknadsutbildningen under länsarbetsnämnden. Då skulle man slippa den nuvarande omständliga hanteringen av varje ansökningsfall, där inte bara olika myndigheter blir inblandade, utan som dessutom tar orimligt lång tid i anspråk och även innebär att tjänstemän i höga befattningar låses med onödigt arbete. Anser inte herr statsrådet, liksom jag, att det vore av stort värde att utredningen också tog upp frågan om ett sådant särskiljande? På min fråga om statsrådet vill medverka till generösare utbildningsbidrag till fullständiga familjer hänvisar statsrådet till de nyligen beslutade höjningarna. Dessa höjningar har trots allt inte förbättrat situationen tillräckligt. Bidragen till personer, som genomgår arbetsmarknadsutbildning och som har hemmavarande make och minderåriga barn, är dess värre så konstruerade att de underskrider vad socialvården på respektive orter i landet anger som miniminorm. Det är högst önskvärt att den översyn, som statsrådet nämner i sitt svar, resulterar i väsentligt förbättrade bidrag för sådana familjer.

Herr talman! Fru Marklund har frågat mig, när jag avser att vidta sådana åtgärder att de anställdas mest elementära krav på medbestämmanderätt och inflytande i LKAB tillgodoses, exempelvis genom avskaffande av arbetsgivarens ensidiga rätt att anta och avskeda arbetare, genom vetorätt för de anställda vid tillsättandet av arbetsledare och så att omflyttningar vid företaget inte leder till sänkt inkomst. Sistnämnda punkt är främst en fråga för arbetsmarknadens parter. Jag vill därför endast rent allmänt uttala att det på detta område finns mycket kvar att göra för att skapa en förbättrad inkomsttrygghet. Detta gäller självfallet inte enbart LKAB utan samtliga företag, såväl samhällsägda som privatägda. Jag vill dock erinra om att den träffade överenskommelsen vid LKAB bl.a. innebär ett väsentligt steg mot inkomstutjämning mellan olika grupper av anställda, varför de eventuella negativa inkomsteffekterna av omflyttningar blir mindre än tidigare. Månadslönen torde även i sig själv ha en positiv effekt, speciellt för den äldre arbetskraften. De övriga punkter fru Marklund tar upp hör till området företagsdemokrati. Behovet av att finna praktiskt framkomliga vägar mot en vidgad och fördjupad företagsdemokrati torde i dag vara uppenbart för de flesta, liksom att detta är en fråga som inte är aktuell endast för ett enstaka statsägt bolag. Samtidigt har de gångna årens erfarenhet lärt oss att detta är problem för vilka det inte finns några enkla och generella lösningar. Man skapar inte demokrati ute på arbetsplatserna över en natt genom dekret av statsmakterna eller genom ensidigt beslut av företagets ägare vare sig denne är staten eller någon privat person eller sammanslutning. Här måste det i stället med nödvändighet bli fråga om ett långvarigt och för många säkerligen tålamodsprövande arbete som väl aldrig kommer att bli helt slutfört. Strävan mot en vidgad företagsdemokrati har varit och kommer att vara en fortgående process där former och innehåll ständigt måste anpassas till aktuella behov och krav. Bland annat för att få ett bättre underlag för det vidare praktiska reformarbetet på detta område tillkallade jag för drygt ett år sedan en delegation med uppgift att genomföra försök med olika former av fördjupad företagsdemokrati i vissa statliga bolag. Delegationen kan pröva former för ökat inflytande och medbestämmande för de anställda i skilda avseenden däribland även de som fru Marklund nämner i sin interpellation. Arbetet bedrivs numera i samråd med ledningen för Statsföretag AB. För försöksverksamheten gäller emellertid att den inte får leda till försämrad effektivitet och lönebetalningsförmåga hos de engagerade bolagen samt att det är de verksamma männi skorna i dessa företag — företagsledningen, de anställda och de anställdas fackliga organisationer — som avgör vilka experiment som skall genomföras. Och det tycker jag är ett rimligt demokratiskt krav: att de som berörs av förändringarna själva får vara med och utforma och besluta om dessas form och innehåll. Vad beträffar förhållandena vid LKAB vill jag framhålla att man där sedan mer än ett år har bedrivit ett forskningsarbete i samarbetsoch informationsfrågor. Efter strejken har man haft s.k. arbetsplatsträffar där de anställda framfört synpunkter på arbetets uppläggning och organisation. Vidare kommer man inom kort att i företagsnämnden behandla ett förslag till en genomgripande omorganisation och utvidgning av samrådssystemet inom företaget. Vid den senaste bolagsstäm man som hölls helt nyligen valdes även två representanter för de anställda till ledamöter av bolagets styrelse, vilket bl.a. torde borga för att intresset för demokratiseringssträvandena inte kommer att minska i fortsättningen. Jag vill inte förneka att i LKAB har funnits och i viss mån fortfarande finns vissa misshälligheter och motsättningar vilket ju också den långvariga strejken var ett uttryck för. Den nya löneuppgörelsen bör emellertid ha inneburit att en väsentlig grund lagts för att gå vidare med ett ökat och förtroendefullt samråd och samarbete i olika avseenden. Avslutningsvis vill jag än en gång understryka att utvecklingen av en mer fördjupad och vidgad företagsdemokrati kommer att pågå under en lång tid och egentligen aldrig kan ses som ett avslutat helt. Det är ofrånkomligt att man i detta arbete också kommer att göra misstag, misstag som kommer att ingå i den fond av erfarenheter som vi så småningom bygger upp. Men ansvaret för åtgärdernas detaljutformning och praktiska genomförande i de statliga företagen ligger inte primärt på departementsnivå. Det måste med nödvändighet ligga på företaget självt, på dess ledning och dess anställda. Vad staten— företagsägaren kan och skall göra är att klarlägga vilka intentioner den önskar att företaget skall leva upp till, i demokratifrågan likaväl som i andra. Och jag tror att jag kan försäkra fru Marklund att LKAB-ledningen, liksom ledningarna vid andra statliga bolag, har fullt klart för sig vilka intentioner ägaren har i denna fråga.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för svaret på min interpellation. Efter att nu ha dröjt i drygt fyra månader med att besvara de konkreta frågor jag ställde i interpella tionen avger industriministern nu ett i mitt tycke svävande och allmänt hållet svar. Jag har inte avkrävt industriministern någon lösning av frågan om företagsdemokrati för hela arbetsmarknaden. Mina frågor gäller ett företag inom den grupp som industriministern är den högste ansvarige för. Men självfallet är jag medveten om att frågan är aktuell också inom andra företag. Jag uppfattar det som något av ett försök att trolla bort korten när industriministern i sitt svar hänvisar till hela arbetsmarknaden. Det största hindret för att nå någon vart på området företagsdemokrati på den privata arbetsmarknaden har varit och är den beryktade 8 32. När nu LKAB och övriga statliga företag äntligen skall lämna Svenska arbetsgivareföreningen borde, som jag ser det, detta bli en förutsättning för att den paragrafen utmönstras; det anser jag vara en förutsättning för att åstadkomma verklig arbetsplatsdemokrati. När den möjligheten föreligger måste den utnyttjas. Den försöksverksamhet med olika former av fördjupad företagsdemokrati i vissa statliga bolag som numera bedrivs i samråd med Statsföretag AB har jag vid tidigare tillfällen haft anledning att notera som ett framsteg, men för det forskningsarbete i samarbetsoch informationsfrågor som statsrådet också hänvisar till måste jag däremot sätta ett frågetecken i kanten. Det arbetet måtte inte gruvarbetarna ha märkt så mycket av, de som — enligt statsrådets formulering i stycket före — »själva får vara med och utforma och besluta om dessas> — d.v.s. förändringarnas — >»form och innehåll». Bristerna i samarbetsoch informationshänseende var ju just någonting som starkt betonades under konflikten i vintras. Statsrådets uppgift om att man i företagsnämnden inom kort kommer att behandla ett förslag till en genomgri pande omorganisation av samrådssystemet inom företaget skulle jag ha velat ha litet mera preciserad. Jag har i min interpellation angett några punkter som väl kan inrymmas i ett sådant samrådssystem. Dit hör t.ex. vetorätten för de anställda när det gäller att tillsätta arbetsledare och ett reellt inflytande vid omflyttningar inom företaget. Ingår möjligen sådana moment i denna genomgripande omorganisation och utvidgning? Försöket med månadslön för gruvarbetarna är en positiv följd av strejken. Men denna strejk gällde inte bara lönefrågor utan i mycket hög grad just frågan om arbetsplatsmiljön. Inte minst riktades ljuset på de feodala drag som kunde märkas i förhållandet mellan förmän och arbetare i LKAB. Jag vill gärna tolka uttrycket »>genomgripande omorganisation och utvidgning av samrådssystemet> så, att det nu inte bara är fråga om att reparera de värsta bristerna, de som direkt orsakade konflikten, utan att LKAB och Statsföretag AB med detta verkligen skall leva upp till rollen som mönsterarbetsgivare. Hänvisningen till att invalet av de två representanterna för de anställda i bolagets styrelse borgar för »att intresset för demokratiseringssträvandena inte kommer att minska i fortsättningen» tycker jag är ganska onödig. Jag har inte efterlyst status quo, utan med min interpellation har jag velat ha upplysning om när konkreta åtgärder skall vidtas för att öka de anställdas medbestämmanderätt och inflytande i LKAB. Såvitt jag vet har de anställda genom sin fackliga organisation haft representation i bolagsstyrelsen sedan förstatligandet. När nu denna representation har utökats och dessutom inbegriper en representant så att säga direkt för gruvarbetarna, så är det väl självklart att ingen väntar sig ett minskat intresse för demokratiseringssträvanden. " Jag kan alltså inte påstå att jag är helt nöjd med svaret, men jag vill ändå ännu en gång tacka för det.

Herr talman! Fru Marklund klagar på dels att mitt svar kommer sent i förhållande till den tidpunkt när interpellationen framställdes, vilket var vid riksdagens början, och dels att svaret är för svävande. På den första punkten vill jag ange motivet för att interpellationssvaret kommit så pass sent. Att jag inte svarade omedelbart på interpellationen är självklart, eftersom «interpellationen väcktes under pågående konflikt och ett svar vid den tidpunkten skulle ha inneburit ett frångående av den princip, som regeringen var angelägen att upprätthålla under konflikten, nämligen att regeringen inte skulle företa handlingar som hade karaktären av ingripande i konflikten. Konflikten har ju varit över en tid. Att svaret trots detta har dröjt ytterligare en tid därutöver, har samband med det arbete som pågår inom företaget och som jag skall lämna vissa informationer om. Enligt de planer som förelåg inom företaget skulle frågan om det fortsatta arbetet att vidga företagsdemokratin i företaget ha varit uppe för en avgörande diskussion i LKAB:s företagsnämnd den 20 maj. Jag tyckte att det skulle ha varit en fördel — och det tror jag att fru Marklund håller med mig om — ifall det material som där hade kommit fram och som efter behandlingen i företagsnämnden hade kunnat behandlas som ett offentligt material, kunnat föreligga, varigenom vi hade haft en bättre bakgrund till vår diskussion här. Nu äger det företagsnämndssammanträdet inte rum förrän den 2 juni. Att så skulle ske blev inte klart förrän för ganska kort tid sedan, och det är alltså anledningen till att svaret kommer så sent som det gör. Vidare säger fru Marklund att mitt svar är svävande. Det säger naturligtvis fru Marklund i en negativ mening. Jag skulle vilja replikera med att säga att fru Marklunds krav på regeringen eller på den i regeringen som är den närmast ansvarige för de statliga företagen att vi skulle gå fram med klarare, mera direkta och vad.

Fru Marklund tar upp § 32, och det är ganska självklart att hon gör det. Jag har ju sagt tidigare, och det är fru Marklund väl medveten om — hon nämner det också i sitt anförande här — att någon formell bindning till § 32 kommer självfallet icke att föreligga för LKAB, när företaget lämnar Arbetsgivareföreningen. Man kan väl redan i dag säga att i viss mån har § 32 kommit att spela en kanske alltför stor roll i debatten, nämligen från alla deras sida som läser formuleringen i § 32 och tolkar den lika bokstavligt som vi enligt grundlagen har att tolka en grundlagsparagraf. Jag tror att man kan säga — det gäller inte generellt men beträffande flertalet företag — att § 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar inte helt men delvis kan likställas med den paragraf vi länge har haft i vår grundlag, fastän den nu kommer att ändras, nämligen att >»Konungen äger att allena styra riket». Det är riktigt, när vi betraktar svenskt arbetsliv, att skilja mellan paragrafens formella innehåll och det reella, därför att i verkligheten är ju dess bättre arbetsgivarens rätt att fritt anställa och avskeda, som formuleringen lyder i 8 32, i praktiken redan nu begränsad i gällande huvudavtal mellan LO och SAF. Men det är självklart, och det är naturligtvis också en av anledningarna till att de statliga företagen nu lämnar SAF, att den formella bindningen till 8 32 upphör och att därmed också skapas formella möjligheter att avtalsmässigt reglera dessa frågor i en annan form än vad som har varit möjligt hittills. Det får bli den nya statliga arbetsgivarorganisationens uppgift att vid förhandlingar med löntagarorganisationerna finna en formulering som bättre inte bara täcker nu gällande verklighet på den svenska arbetsmarknaden utan också kan ange riktlinjerna för den framtida utvecklingen. En sådan ny paragraf kan också tjäna som en rekommendation till de privata arbetsgivarna, att de bör — på samma sätt som vi nu anpassar grundlagen till att bättre återspegla de reella förhållandena — göra det även med § 32 på den privata marknaden. På den statliga arbetsmarknaden får vi alltså möjlighet att göra det inom en inte alltför avlägsen framtid. Beträffande det reella innehållet i det pågående arbetet inom LKAB — som det varit min ursprungliga förhoppning att i dag redovisa mera i detalj, vilken jag alltså inte kunnat förverkliga — vill jag ändå för fru Marklund och de övriga ledamöterna i kammaren ange vissa huvudprinciper. De mer konkreta detaljerna kommer som sagt att bli offentliga i början av juni.

Det vore oriktigt av mig att föregripa företagsnämndens sammanträde, men jag kan dock ange vissa huvudprinciper som gäller för det arbete som skisseras i denna skrift. Man utgår ifrån att samverkan är viktig inom två olika ramar. Dels är det fråga om samverkan inom den normala arbetsorganisationen, dels gäller det samverkan inom företagsnämnden. Beträffande samverkan inom arbetsorganisationen kan jag nämna att det redan i vår infördes arbetsplatsträffar, som jag också nämnde i mitt svar till fru Marklund, varvid arbetsledare regelbundet direkt träffar sina närmaste medarbetare, varvid de gemensamt kan informera och planera det konkreta arbetet. Det är alltså fråga om samverkan på verkstadsgolvet, och enligt den uppgift jag fått har den fungerat bra. En princip som ligger till grund för det kommande arbetet, och som jag tror det är mycket väsentligt att inskärpa, är att en effektivare företagsdemokrati i stor utsträckning också är en resursfråga. Samverkan blir icke effektiv om det inte finns personella resurser.

Det finns förslag om, och jag förutsätter att företagsnämnden kommer att ansluta sig till det, att skapa ett samverkanskansli, direkt underställt företagsnämnden och med heltidsanställd personal, för att dessa frågor verkligen skall kunna drivas aktivt vidare. Det finns en annan viktig princip där det tidigare brustit inom företaget. Vi skall emellertid komma ihåg — vilket jag påpekade i en tidigare debatt här i kammaren — att samrådsförfarandet i LKAB i och för sig varit mera utvecklat än i de flesta andra företag i detta land, men det har funnits en brist i det tidigare samrådsförfarandet. Många frågor som tagits upp och diskuterats har icke följts upp ordentligt, och det har inte lämnats ordentlig information om vad som hänt i fortsättningen. Därför är det också en viktig princip att försäkra sig om att det sker en återkoppling och en uppföljning av de ärenden som tas upp i de samverkansoch samrådsorgan som kommer att skapas.

Vad det i sista hand gäller är nämligen de grundläggande värderingarna hos dem som deltar i detta arbete, de värderingar som präglar attityder och beteenden i hela organisationen. Om inte den förutsättningen kan skapas, så kommer vi ingen vart i våra strävanden att öka företagsdemokratin i våra företag. Detta gäller självfallet såväl statliga som privata företag. Jag sade i mitt interpellationssvar att vi måste se på utvecklingen mot en ökad företagsdemokrati som något nödvändigt och önskvärt mål för vårt arbete, men att vi också måste se realistiskt på saken i den meningen att vi inte skall inbilla oss att reformer på området kan genom dekret förverkligas över en natt. Jag har framhållit det i mitt interpellationssvar, och jag upprepar det nu. Här är det fråga om en process som förutsätter att just de grundläggande positiva attityderna till samverkan verkligen präglar alla dem som medverkar i företaget.
Herr talman! Jag är glad för att statsrådet har velat göra dessa ytterligare kompletteringar till det första svaret på mina frågor. Just de uppgifter han nu lämnade om den diskussion som fö restår vid företagsnämndens sammanträde den 2 juni är i någon mån sådant som jag saknade i svaret och därför efterlyste. Jag ställer mig emellertid tveksam till statsrådets uppfattning att om han redan i januari hade lämnat konkreta upplysningar om vad han som industriminister planerade för åtgärder för att förbättra åtminstone en del av de under konflikten påtalade bristfälligheterna skulle detta ha uppfattats som inblandning. Här var det ju inte fråga om några nyheter — detta upprepades vid flera intervjuer i TV och tidningar av framstående ledare och andra under konflikten. De förklarade att man hade känt till bristerna länge men att dessa under konflikten så att säga hade framstått i ett klarare ljus. Jag tror inte heller att man kan åstadkomma mycket över en natt. Jag tror inte på några generella eller ens auktoritära lösningar, som statsrådet tycks mena att jag hyser övertro på. Jag är på det klara med att detta är ett arbete som tar lång tid och som måste bedrivas i olika former med hänsyn till aktuella situationer. Men här talade ju arbetarna vid ett stort statsägt företag i klara ordalag om de aktuella behoven och kraven vid det företaget. Som jag redan nämnt ledde detta till att arbetarna nu har fått månadslön. Visserligen är det tills vidare på försök, men försöket ser ut att kunna permanentas. Däremot har den tidigare inledda försöksverksamheten med fördjupad företagsdemokrati inte tagit sig lika konkreta uttryck. Nu tycks det dock vara möjligt att den kan få det vid diskussionen i företagsnämnden, och det är jag som sagt glad över. Man vill ju ändå tro att det är en mening i det som skall komma ut av denna verksamhet och att det inte bara är planlöst tal om att »nu försöker vi med litet demokrati på detta område, så får vi se vad det ger för resultat». Det är klart att arbetarna måste få tid att syssla med verksamheten, och att de måste få tillfälle till utbildning för att bedriva den på ett riktigt sätt. På den punkten är jag helt ense med statsrådet. Och en åtgärd i den riktningen skulle kanske vara att förbättra arbetarnas möjligheter att bedriva facklig verksamhet på arbetsplatsen. Det skulle kanske till och med kunna bidra till att ge företagsdemokratin det innehåll som statsrådet talade om i slutet av sitt senaste inlägg.

Herr talman! Herr Oskarson har frågat justitieministern om han är beredd att upplysa kammaren om av vilken anledning ersättning för närvarande inte utgår till polisman som har skadats av rymling och om han är beredd att medverka till att sådan ersättning kommer att utgå till polisman. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Socialstyrelsen har tidigare i vissa fall betalt ut ersättning till polismän som 'har skadats av rymlingar. Sedermera har styrelsen underställt Kungl. Maj:ts prövning ett antal ärenden av detta slag. De frågor som aktualiseras i dessa ärenden har ett klart samband med den vidare frågan om ersättning till polismän och andra som på något sätt har skadats i tjänsten. Denna senare fråga övervägs för närvarande i justitiedepartementet i samband med arbetet på en proposition med förslag till lagstiftning om statens skadeståndsansvar. Det har ansetts lämpligt att dröja med ett ställningstagande till de enskilda ärendena om ersättning till polismän som har skadats av rymling i vart fall till dess arbetet med lagrådsremissen om statens skadeståndsansvar är avslutat.

Herr talman! Jag ber pliktskyldigt att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation, men jag måste samtidigt säga att jag inte på något sätt är nöjd med det. Frågan om ersättningen till polisman för skada som han lidit i tjänsten är inte på något sätt ny. Den har aktualiserats vid ett flertal tillfällen. Jag kan inte underlåta att något redovisa vad som tidigare sagts i detta hänseende. Redan vid 1958 års riksdag väckte vi motioner i detta ärende, vilka behandlades av första lagutskottet. Utskottet anförde då bl.a. att starka skäl kunde anföras för en utvidgning av polismans rätt till ersättning för skada som uppstått under tjänsteutövning. Det tyngst vägande skälet angavs vara att polismännen på grund av yrkets beskaffenhet regelmässigt måste utsätta sig för betydande risker för skada även till liv och lem vid företagande av åtskilliga tjänsteåtgärder. Enligt utskottets mening. var det därför rimligt att samhället, som kräver att dessa risker tas, i en eller annan form kompenserade polismannen härför. På hemställan av utskottet beslöt också riksdagen 1958 att hos Kungl. Maj:t hemställa om utredning angående ersättning till polisman för kroppsskada som åsamkats honom under tjänsteutövning. Låt mig sedan gå fram till 1967, då frågan på nytt aktualiserades i motioner.

Frågan togs upp även påföljande år, 1968, och jag vill först peka på en enkel fråga som ställdes till dåvarande justitieministern Herman Kling i denna kammare och som besvarades den 22 maj 1968.

Även här vill jag citera vad första lagutskottet uttalade: >De anförda synpunkterna gäller alltjämt och har vuxit i styrka genom stegringen av antalet våldsbrott och den tilltagande användningen av skjutvapen i samband med brott, varigenom riskerna för polismännen i betydande grad har ökats.

Men fortfarande har ingenting hänt. Nu säger statsrådet i sitt svar: »Det har ansetts lämpligt att dröja med ett ställningstagande till de enskilda ärendena om ersättning till polismän som har skadats av rymling i vart fall till dess arbetet med lagrådsremissen om statens skadeståndsansvar är avslutat.» Jag kan, herr statsråd inte låta bli att fråga: För vem är det lämpligt? Det är möjligt att det är lämpligt för justitiedepartementet från byråkratisk syn punkt, men att det absolut inte är lämpligt för polismännen som går och väntar tror jag att vi kan vara överens om. Och man har väl anledning att fråga sig hur länge dessa polismän skall vänta på de överväganden, som pågår inom justitiedepartementet, innan de får sina ersättningsanspråk tillgodosedda. Som jag har sagt i interpellationen är det sju fall som jag har gjort mig underrättad om. Det äldsta är från 1963, därefter följer två från 1966, tre från 1968 och ett som jag inte har något årtal för men som kan ha inträffat 1969 — i varje fall inte senare. Är det statsrådets mening att dessa tjänstemän, som skadats i sin tjänsteutövning för att skydda samhället och oss allesammans mot brottslingars framfart, skall vänta tills den statliga utredningskvarnen malt färdigt? Och när kommer det i så fall att bli? Jag anser att det är en fruktansvärd nonchalans och en ren oförskämdhet från staten-arbetsgivarens sida att behandla sina anställda på sätt som här har skett. Polismännen får ju stå i strykklass i förhållande till andra medborgare när det gäller sådana här frågor, och jag tycker att det är beklämmande att dessa polismän drabbas på detta sätt. Jag anser det vara ett renlighetskrav, herr statsråd, att dessa frågor omgående löses inom justitiedepartementet, där de nu ligger.
Herr talman! Arbetet i justitiedepartementet på skadeståndslagstiftningens område befinner sig i slutskedet, och det kommer att fullföljas med all möjlig snabbhet och kraft. Men vi står här inför en serie problem, där man bör söka finna lösningar som är någorlunda konsekventa och följer enhetliga principer. Frågan om ersättningen till polismän är exempelvis inte utan samband med frågan om ersättning över huvud taget för brottsskador.

Herr talman! Jag skall gärna erkänna, herr statsråd, att det är många problem och komplicerade frågor som man här har att lösa. Men som jag tidigare sade kommer polismännen här i en strykklass i förhållande till andra medborgare. De får naturligtvis samma förmåner som dessa när det gäller skydd mot inkomstbortfall, sjukvård och dylikt. Men den ersättning som de skall ha för sveda och värk och för stadigvarande men av inte direkt ekonomisk natur, något som det i dessa fall i stor utsträckning är fråga om, har de för närvarande inte några möjligheter att få. Detta är verkligen beklämmande. Nu säger statsrådet att man arbetar för högtryck, och jag hoppas verkligen att så också är fallet. Man kan ju bli litet fundersam när löftena avgivits tidigare under så många år utan att ge några resultat. Jag hoppas verkligen att statsrådet Lidbom nu talar sanning och att vi får en förbättring omgående.
Herr talman! Jag borde inte delta i den här debatten. Men ibland blir man faktiskt så upprörd att man har svårt att låta bli att engagera sig. Det svar som statsrådet ger herr Oskarson innebär i realiteten att man försämrar den praxis som hittills rått när det gäller att ge polisman ersättning för skada som vållats av rymlingar. Tidigare har det funnits en sådan praxis, men nu har departementet tydligen bestämt att man i avvaktan på den utredning som vi väntat på under ett decennium inte skall betala ut sådana ersättningar. Det är en utveckling åt fel håll som jag tycker är upprörande, inte minst mot bakgrunden av att riksdagen flera gånger enhälligt hemställt om att få se ett förslag som syftar till vidgade ersättningsmöjligheter för kroppsskada som polisman drabbats av i arbetet. Med de erfarenheter vi fått under senare år av polisens besvärliga arbetsförhållanden borde det, herr talman, vara naturligt att statsrådet och justitiedepartementet står bakom polismännen och i varje fall inte försämrar den praxis som rått för dem.
Herr talman! Jag vill inte förringa denna problematik på något sätt, men jag måste bekänna, att när herr Oskarson säger att polismännen är i strykklass jämfört med andra medborgare kan jag inte riktigt följa honom. Hela problematiken ligger i hur vi skall klara av skador som åstadkommes av brottslingar och som leder inte bara till inkomstbortfall utan också till lyte, men, sveda och värk. Läget är väl att man bör försöka lösa detta i ett sammanhang. Att poliserna i dag skulle befinna sig i sämre ställning än andra som blir offer för brott kan jag inte inse, Till fru Kristensson vill jag säga att påståendet att vi gått in för en försämring och att vi brutit mot tidigare praxis inte är någon riktig karakteristik. Det har förekommit ett antal fall då socialstyrelsen betalat ut ersättningar med mycket begränsade belopp till polismän 'som skadats av rymlingar. Sedan har emellertid inträffat att styrelsen själv blivit tveksam om det riktiga och lagliga i denna praxis och därför underställt regeringen att pröva ett antal ärenden. De ärenden som är underställda regeringen har ännu inte avgjorts, och jag är i dag inte beredd att säga någonting om utgången. Det är i alla fall felaktigt att påstå att man brutit en tidigare praxis.

Herr talman! Jo, herr statsråd, de befinner sig i ett sämre läge än andra medborgare. Enligt svensk författningssamling är det socialstyrelsen som avgör dessa ärenden och den har också avgjort ett stort antal ärenden. Därmed har också »vanliga» medborgare fått sin ersättning. Men i fråga om polismännen har socialstyrelsen inte ansett sig kunna avgöra ärendena utan hänvisat dem till Kungl. Maj:t. Just genom att de hänvisats till Kungl. Maj:t har polismännen kommit i strykklass.

Herr talman! Första lagutskottets utlåtande nr 42 grundar sig på propositionen 94. Det lagförslag som där framläggs kan jag i stort sett principiellt ansluta mig till. Under de reservationer som är fogade till utskottets utlåtande — och som enbart avser smärre detaljjusteringar — återfinns emellertid mitt namn. Med tanke på vad lagberedningen anför, vilket redovisas på s. 9 i propositionen och på s. 7 i utlåtandet, kan man ställa frågan om det, när allt har löpt så pass friktionsfritt som det till synes har gjort, är nödvändigt med lagstiftning. Det kunde finnas skäl att anlägga några principiella synpunkter på detta, men det får kanske anstå till ett annat tillfälle. Reservationen 1 avser frågan om huruvida skada som arbetstagare uppsåtligt har vållat i tjänsten skall medföra kvittningsrätt. På den punkten föreligger ingen skillnad mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattningar, men reservanterna föreslår att utöver uppsåtlig skada även grov vårdslöshet skall innefattas i bestämmelserna.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

I reservationen 2 berörs arbetsgivares möjlighet att få kvittning beträffande förmåner som han har lämnat till arbetstagare. Han skulle alltså inte ställas i den vanliga kön vid utmätning av lönefordran utan ha företräde. Då andra fordringar i detta sammanhang ofta ligger utanför förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare kan detta vara motiverat.

Arbetstagaren skulle då helt enkelt hänvisas till att utnyttja andra möjligheter som kanske inte skulle vara lika gynnsamma för honom. Med den motiveringen ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.

Motionärerna och reservanterna anser att dessa frågor bör ses över och lösas i ett sammanhang. Reservanterna hemställer därför att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om utredning för att få dessa frågor belysta i ett större sammanhang. Jag yrkar bifall till reservationen 3. I reservationen 4 anföres ett exempel på hur det skulle kunna gå om någon genom förskingring eller skadegörelse åsamkar arbetsgivaren förluster. Även här bör det undersökas om inte klarare regler kan utformas. Bestämmelser om beneficium måste naturligtvis finnas för vederbörande arbetstagare så att han inte blir nödlidande. Å andra sidan är det stötande för rättskänslan, om en person efter en direkt brottslig handling som förorsakar arbetsgivaren skada inte får stå till svars och gottgöra skadan. Reservationen mynnar ut i en hemställan om att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär en undersökning. Man har väl anledning att förmoda att en sådan undersökning kommer att leda till rättvisare regler som tillgodoser båda parters intressen. Jag yrkar bifall till reservationen 4. Bakom de fyra reservationerna ligger endast en strävan att få klarare regler på ett område som enligt vad utredningar har visat hittills varit och kan bli oklart.

Herr talman! Herr Hyltander har berört ungefär samma frågor som jag hade tänkt ta upp, och jag kan instämma i vad han har anfört. På grund av den pressade tidsplanen nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1 t.o.m. 4 som är fogade vid första lagutskottets utlåtande nr 42.

Herr talman! Jag skall också börja med att yrka bifall till de vid utlåtandet fogade reservationerna. Men jag tänkte dessutom ändå säga ett par ord beträffande den första reservationen för att motivera denna. Jag delar herr Hyltanders uppfattning att man egentligen bör börja med att fråga sig, om det behövs en lagstiftning på detta område. Hittillsvarande praxis visar att det alldeles övervägande antalet fall har kunnat lösas utan komplikationer, och man kan ställa sig frågan huruvida de positiva effekterna av den hittillsvarande ordningen kommer att försvinna i och med denna lagstiftning. Ledamöterna av utskottet har ändå ställt sig bakom principerna i denna lagstiftning. Vi godtar att kvittning i princip endast får ske med arbetstagarens medgivande. Det är endast beträffande ett av undantagen från denna huvudregel som vi har olika uppfattning. Det gäller, som herr Hyltander redan har berört, frågan om var gränsen skall gå, d.v.s. om man skall hålla sig till uppsåtligt skadevållande eller om man också skall inkludera fall av grovt vållande. Vi har i det hänseendet ansett att gränsen mellan avsiktlig skadegörelse, grovt vållande och allmän vårdslöshet hela tiden är flytande. Det är inte säkert att det är svårare att dra gränsen mellan grov vårdslöshet och vårdslöshet än mellan uppsåtligt vållande och grov vårdslöshet. Vi delar lagrådets uppfattning att man i analogi med vad som är fallet när det gäller skadeståndsrätten bör dra grän sen vid grovt vållande. Herr talman!

Herr talman! Det är riktigt som det här har sagts att tiden är knapp för behandling av de ärenden som återstår under vårsessionen. Trots det nödgas jag som företrädare för utskottet att använda en något längre tid än föregående talare. Det föreliggande utskottsutlåtandet behandlar Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Huvudavsikten med lagförslaget är att reglera arbetsgivarens rätt att kvitta fordran hos arbetstagare genom att göra avdrag på dennes lön. Med lön jämställs pension som tillkommer förutvarande arbetstagare. I motsats till de regler som nu gäller på detta område innebär förslaget att kvittning mot lön i princip får ske endast med arbetstagarens medgivande. Det föreslås emellertid vissa undantag från denna huvudprincip. Arbetsgivaren kommer, om förslaget antas, att få kvitta mot klar och förfallen motfordran som uppkommit i samband med anställningen och som grundas på avtal enligt vilket fordringen får kvittas mot lön. Samma är förhållandet när det gäller ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. Vidare skall rätt till kvittning i andra fall kunna medges arbetsgivare genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan slutits och godkänts av huvudorganisation. Arbetstagaren skall dock alltid ha rätt till s.k. beneficium. Det innebär att kvittning bara får ske mot den del av lönen som överstiger vad som åtgår för arbetstagarens och hans familjs försörjning samt för fullgörande av underhållsskyldighet som utöver försörjningsskyldigheten kan åvila honom. Arbetsgivare som kvittar i strid mot lagen blir i princip skadeståndsskyldig. Propositionsförslaget bygger på ett betänkande som lagts fram av lagberedningen. Jag kan kanske här knyta an till den fråga som ställdes av en tidigare talare, d.v.s. huruvida lagen är nödvändig. Man säger från denna berednings sida att det är ett bestämt önskemål från arbetstagarhåll att frågan om arbetsgivarnas kvittningsrätt regleras i lag, medan man från arbetsgivarhåll ifrågasätter om det i allmänhet finns ett behov av en sådan reglering. Här står alltså uppfattning mot uppfattning; jag finner detta rätt naturligt, eftersom det är två mot varandra stående parter som berörs i lagförslaget. Det är inte så konstigt att arbetstagare och arbetsgivare har olika uppfattningar, eftersom de har olika intressen att bevaka. Jag vet inte om det är dessa olika intressen som är anledningen till att inte mindre än fyra reservationer är fogade till utskottsutlåtandet. Jag skall helt kort kommentera dessa reservationer och ange vissa skäl till att utskottsmajoriteten yrkar avslag på reservationerna. I reservation nr 1 föreslås, att kvittning skall medges när arbetsgivarens motfordran avser ersättning för skada, som arbetstagaren uppsåtligen eller av grov vårdslöshet vållat i tjänsten. Utskottsmajoriteten menar liksom departementschefen att fordringen endast får kvittas mot skada som arbetstagaren har vållat uppsåtligen i tjänsten. Anledningen till att utskottsmajoriteten har gjort detta ställningstagande är att reservationens yrkande enligt vår mening i alltför hög grad strider mot förslagets grundläggande princip, att tvungen kvittning över huvud taget ej skall få förekomma. Dessutom tycker vi att reservationen innebär att svåra gränsdragningsproblem skulle kunna uppstå. Vad gäller reservation 2 anför reservanterna att de föreslagna begränsningarna i arbetsgivarnas kvittningsrätt kommer att medföra att arbetsgivarna minskar den kreditgivning till arbetstagarna som i rätt stor utsträckning förekommer. Man pekar i det sammanhanget på företrädet vid konkurrens mellan kvittning och löneutmätning. Rörande kreditgivningen anser jag att den har både föroch nackdelar. Fördelarna är naturligtvis att arbetstagarna i många fall får låna s.k. billiga pengar; jag vet att man i vissa fall rent av slipper att betala ränta eller får betala en sådan som är lägre än penninginstitutens. Nackdelarna med kreditgivningen är att den binder arbetstagarna till arbetsgivarna på ett sätt som jag inte finner lämpligt. Jag tror emellertid inte att denna försvagning av kvittningsrätten kommer att betyda att arbetsgivarna drar in på beredvilligheten att lämna arbetstagarna kredit. I reservation nr 3 föreslås att en utredning tillsättes för att åstadkomma lagregler som ger möjligheter att utdöma skadestånd vid oberättigat innehållande av lön eller av liknande anställningsförmån. Reservanterna tycker att rättsläget i viss mån här är ovisst. Utskottsmajoriteten vill framhålla att det på andra rättsområden inte helt saknas lagregler, som gör det möjligt att utdöma skadestånd vid oberättigat innehållande av lön eller liknande anställningsförmån. Det förhåller sig så, att om lönen är reglerad i kollektivavtal — vilket den så gott som undantagslöst bör vara — innebär underlåtenheten att utbetala lönen ett brott mot kollektivavtalslagen och kan enligt denna lag föranleda ett allmänt skadestånd. Sedan finns det också i semesterlagen regler om skadeståndspåföljd, om skyldigheten att utge semesterersättning åsidosätts. Utskottsmajoriteten avstyrker också denna reservation. I reservation nr 4 menar reservanterna att arbetstagarens rätt att åtnjuta beneficium vid tvungen kvittning i vissa situationer kan leda till för rättskänslan stötande resultat. Det exempel som nämns från reservanternas sida är att om den anställde gjort sig skyldig till förskingring, stöld eller annan uppsåtlig förbrytelse i tjänsten kan det enligt propositionen inte vägras honom att få ut den del av lönen som svarar mot beneficium. Reservanterna anser att om arbetstagaren trots förbrytelsen fått kvarstanna i anställningen är det rimligt att han vid varje avlöningstillfälle utfår åtminstone en så stor del av lönen som är nödvändig för hans och hans familjs uppehälle. Reservanterna säger emellertid att »om anställningen upphört och frågan om utbetalning av innestående lön och eventuell semesterersättning uppkommer vid en senare tidpunkt synes det inte vara motiverat att beneficium skall åtnjutas». I enlighet med denna uppfattning hemställer reservanterna att riksdagen beslutar att i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om en undersökning rörande verkningarna i det hänseende som reservanterna har angivit. Utskottsmajoriteten anser för sin det att beneficiumfrågan i de fall som har angivits av reservanterna bör bedömas på samma sätt som eljest och för att arbetstagaren bör ha en ovillkorlig rätt till beneficium. Jag vill gärna understryka den uppfattningen och med det anförda, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte dra upp någon stor debatt i detta ämne, jag vill endast komma med ett par synpunkter. Till en början vill jag lämna en upplysning för att belysa frågan huruvida denna lagstiftning är motiverad av ett praktiskt behov. Fru Kristensson ifrågasatte detta, om jag uppfattade henne rätt, och menade att allting fungerar rätt bra i dag. När ärendet bereddes inom justitiedepartementet förekom kontakter med både arbetsgivareoch arbetstagareorganisationer. På arbetstagarsidan — inte bara inom LO utan även i lika hög grad inom TCO och SACO — var man ganska ense om att kvittningen fungerar utmärkt i ett mycket stort antal fall utan särskilda begränsande lagregler, framför allt i de fall då kvittningen har samband med en kreditgivning. Det finns emellertid enligt organisationernas erfarenhet en del situationer då kvittningsinstitutet utnyttjas ganska hänsynslöst av arbetsgivarna, och det är framför allt i sådana fall där tvist föreligger mellan arbetsgivare och arbetstagare och det är aktuellt att arbetstagaren skall lämna sin anställning. Arbetstagaren blir uppsagd och i samband med detta tar arbetsgivaren ut en fordran som han anser sig ha, skadeståndsfordran eller liknande. Där finns ett mycket påtagligt behov av skydd i dag. I sådana tvistefall är rättsläget för närvarande att arbetsgivaren kan hålla inne hela lönen och hela semesterersättningen. Det hjälper inte om arbetstagaren bestrider att arbetsgivaren över huvud taget har någon motfordran. Arbetsgivaren har rätt att kvitta även med en tvistig fordran. Det hjälper inte ens om arbetstagaren tigger och ber att få behålla vad han behöver för sin och familjens försörjning, ty enligt dagens lagstiftning har arbetsgivaren i princip en obegränsad kvittningsrätt. I dessa mera begränsade situationer finns alltså ett påtagligt praktiskt behov av ett ordentligt skydd. Vid sidan av det praktiska behovet finns naturligtvis också principiella skäl. Regeringen har ansett det riktigt att arbetsgivarna i princip inte har andra möjligheter att driva in sina fordringar på arbetstagaren än andra borgenärer har. Kvittningsförbud är alltså huvudlinjen och man har gjort praktiskt motiverade undantag. Ett av dessa undantag är det som fru Kristensson kritiserar när hon stöder reservationen 1. Det gäller just den situation jag nämnde där arbetstagaren blir uppsagd och skall lämna sin anställning och arbetsgivaren anser sig ha en skadeståndsfordran, t.ex. därför att arbetstagaren 'skadat en maskin eller dylikt. Fru Kristensson vill, om jag fattat henne rätt, att arbetsgivaren, om han anser att det varit vårdslöst handlande från arbetstagarens sida, skall ha rätt att kvitta med iakttagande av beneficium. Regeringen anser inte att det finns någon anledning att göra så vittgående undantag och göra arbetsgivaren till åklagare, domare och exekutor i egen sak. Endast i enstaka undantagsfall, där det skulle kunna vara stötande att vägra möjlighet till kvittning, bör också kvittning medges. — Detta om detta. Till slut ett ord om herr Hyltanders inlägg. Det är glädjande att både han och fru Kristensson i huvudlinjerna är ense med utskottsmajoriteten och regeringen i denna sak, men när han säger att det bärande motivet för de olika reservationerna är att skapa klarare regler kan jag inte låta bli att dra på munnen. Vad blir klarare av att man har >»grov vårdslöshet» såsom kriterium för undantaget i stället för >uppsåt»? Vad blir klarare av att man ger kvittningen företräde framför löneutmätningen vid konkurrens? Blir det klarare av att man, såsom ifrågasätts i reservation 4, i vissa fall berövar arbetstagaren beneficium?

Herr talman! Statsrådet Lidbom och jag är överens om att den nuvarande ordningen i allt väsentligt fungerar bra, och det är självklart att den motivering som vi har haft för att stödja departementschefens förslag om en Jlagstiftning ytterst har sin grund just i de avarter som i alla fall finns på detta område. Vi anser också att det behövs en lagstiftning, och vi har därför intagit samma ståndpunkt som departementschefen, även om vi sedan inte har kunnat komma överens om alla detaljer i lagen. Vi har ansett att man å andra sidan inte bör utforma lagstiftningen så, att den i realiteten kommer att försämra arbetstagarnas möjligheter till den kredit som arbetsgivaren ger. Jag tror att statsrådet Lidbom sade fel, eller också hörde jag inte riktigt vad han sade. Jag uppfattade honom så, att han trodde att min ståndpunkt var att kvittning skulle medges även vid vårdslöshet. Vi har emellertid stannat vid beteckningen »grov vårdslöshet>, vilket är någonting helt annat och som är en beteckning som jag menar ligger närmare uppsåtligt handlande. Det är klart att gränsdragningen är svår, men jag har sagt, att det hela tiden är frågan om en flytande gräns, och någonstans måste man bestämma sig. Jag tror alltså inte att gränsen mellan grov vårdslöshet och vårdslöshet är svårare att dra än gränsen mellan uppsåt och grov vårdslöshet. Departementschefen har själv anfört som skäl för att man stannar vid att skadan skall vara uppsåtligen tillfogad, att i sådana fall blir arbetstagaren regelmässigt avskedad från sitt jobb. Men jag skulle vilja fråga statsrådet om inte också i fall av grovt vållande följden blir att arbetsgivaren avskedar arbetstagaren. Om man skall utgå från stats rådets motivering, menar jag att vårt ståndpunktstagande när det gäller utvidgningen till den grova vårdslösheten är mera logiskt. Vad beträffar skadeståndsrätten finns det där också en analogi. I fråga om regressrätten jämställer man kravet på grov vårdslöshet med uppsåt. Jag tycker att dessa båda saker talar för att vår ståndpunkt är den mest logiska.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

Herr talman! Det må vara mig förunnat att uttala min stora tillfredsställelse över att vi nu äntligen får en möjlighet att stifta en modern lag om skydd för mönster. Jag väckte en motion i detta ämne redan 1954, vilken riksdagen då biföll, och med anledning av detta riksdagens ställningstagande tillsattes en utredning där jag medarbetade i sju år. Från början förstod jag väl inte att det kunde vara så mycket brännbart stoff och så många besvärligheter att ta hänsyn till, när vi skulle förbereda och stifta en lag av detta slag och denna omfattning. Jag hade haft anledning syssla med dessa frågor långt innan jag väckte motionen 1954 och förstod att det var en mycket besvärande sak för ett kulturland som Sverige att på detta område ha en lagstiftning daterad 1899 och som enbart möjliggjorde skydd för alster inom metallindustrin. Vårt land har därigenom inte kunnat ansluta sig till internationella konventioner, och det har medfört betydande svårigheter på immaterialrättens område i flera avseenden. Genom första lagutskottets förevarande utlåtande har möjligheter nu skapats att komma till rätta med återstående problem, och vi kan nu komma i paritet med övriga kulturländer. Jag är mycket glad över att vi har kommit därhän i likställdhet. Det har stor betydelse för både vårt näringsliv och de skapare av idéer och uppslag som arbetar på mönsterrättens och upphovsrättens område. När vi nu antar denna mönsterskyddslag får vi också en möjlighet att definitivt ordna förhållandena för den del av upphovsrätten som gäller bruks konsten. Jag skall erkänna att det har rått en betydande tveksamhet hos inte bara mig utan också hos många andra när det gällt att gå med på en förlängning av skyddstiden av den mycket betydande storleksordning som nu sker när det gäller upphovsrätten. Hittills har vi nämligen haft en lagstiftning för brukskonst som stadgat en skyddstid på tio år, men nu blir gränsen satt till 50 år efter upphovsmannens död, d. v. s. i extrema fall uppåt 100 år. Vi skall också komma ihåg att upphovsrätten inte kräver någon registrering; den kräver ingen avgift. Därför är det naturligtvis många som har den uppfattningen att det kan vara tveksamt, om man verkligen skall godkänna en så lång skyddstid som 50 år efter upphovsmannens död, allra helst som det betalda, nyhetsprövade mönsterskyddet gäller maximum 15 år. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till ett längre anförande som jag höll i denna kammare år 1960 i samband med att upphovsrättslagen antogs, varvid alster av brukskonst undantogs för att vi skulle bereda möjlighet till närmare överväganden om hur denna del av immaterialrätten skulle utformas. Redan då pågick nämligen utredningen inom mönsterskyddsområdet. Jag skall medge att jag länge hade den bestämda uppfattningen att vi inte borde ge upphovsrättsligt skydd åt massartiklar utan att dessa i stället skulle vara hänvisade till mönsterskydd. Jag hade gott stöd för denna min uppfattning däri att exempelvis England har en lagstiftning som omöjliggör upphovsrättsligt skydd för alster som massproduceras. Där går gränsen vid ett antal av 50 exemplar. Endast under förutsättning att ett mindre antal exemplar av bruksalster tillverkas kan dessa få ett upphovsrättsligt skydd. Väljer man att ta en konstnärlig produkt som förebild för en masstillverkning över 50 exemplar, är man i England hänvisad till det skydd som mönsterskyddet ger, och detta gäller under en mycket begränsad tid. Jag vill också nämna att flera av oss som arbetade i utredningen var mycket tveksamma huruvida man borde gå in för en så lång skyddstid som den som nu föreslås. I detta sammanhang vill jag erinra om att jag hade gott sällskap av den dåvarande ledamoten i denna kammare fru Lena Renström-Ingenäs, som också ansåg att man i varje fall måste göra allvarliga överväganden före införandet av en så väsentligt förlängd skyddstid för brukskonsten som vad som nu kan komma i fråga. Vi har haft internordiska överläggningar på detta område och det tillhör glädjeämnena i detta sammanhang att. vi kunnat få till stånd en enhetlig utformning av skyddet såväl inom bruks-- konsten som inom mönsterskyddet i de nordiska länderna. För detta får man: givetvis vara beredd att offra en del av de betänkligheter som man möjligen: kan ha mot en sådan lagstiftning som: nu kommer i fråga.

För att ge eftertryck åt sin: uppfattning har utredningen klart redo-- visat tre i högsta domstolen avgjorda: mål avseende brukskonst inom upphovsrättens område. Samtliga ifrågavarande: tre artiklar som angivits i utredningens. betänkande, i propositionen och i förevarande utlåtande måste anses icke kunna komma att falla under den tolk-- ning av brukskonstbegreppet som för-- slaget till ny lag innebär. Det kommer alltså att ställas väsent-- ligt skärpta krav på sådan konst som får omfattas av den mycket långa: skyddstid som nu föreslås.

Departementschefen förutsätter, att Svenska slöjdföreningens opinionsnämnd också framdeles kommer att utnyttjas för detta ändamål, och uttalar att det kan bli anledning att i annat sammanhang återkomma till frågan om nämndens verksamhet. Jag vill då påpeka vad vi i utredningen sade om denna sak. Departementschefen ansluter sig till vårt uttalande, men det finns en nyansskillnad. I propositionen står: »Utredningen erinrar om att Svenska slöjdföreningens opinionsnämnd ofta har anlitats som sakkunnigorgan av domstolar, åklagare och enskilda, när fråga har uppkommit att fastställa vad som skall skyddas som upphovsrättsligt verk och att bedöma vad som skall anses utgöra intrång i upphovsrätten.

Erfarenheterna från vårt eget land och inte minst från Danmark — jag syftar på plagiat udvalget inom Foreningen Dansk Kunsthaandverk — visar att den första fråga som ställs när en sådan opinionsnämnd skall bedöma vad som är konst och inte konst är: Vem har skapat det? Nästa fråga blir: Vad har denna person för konstnärlig utbildning? Jag vill inte säga att dessa opinionsnämnder medvetet alltid gynnat den som har varit konstnär på grund av utbildning. Men jag har vid upprepade tillfällen ställt frågan: Är en sådan opinionsnämnd beredd att ta hänsyn till huruvida ett alster är konst eller inte konst även om man inte känner upphovsmannens namn? Svaret har blivit att en fråga som skall behandlas av ett dylikt sakkunnigorgan måste vara väl förberedd, och till beredningen hör att man också skall ta reda på vem som skapat alstret. Och det finns nog fog för en misstanke att man sneglat alltför mycket på vem som har skapat alstret och tagit hänsyn just till om vederbörande har en konstnärlig utbildning eller inte. Om jag, som inte har någon konstnärlig utbildning men bevisligen har skapat många alster som sålts i mycket stora upplagor exempelvis inom vårt lands möbelvärld, försökte få ett upphovsrättsligt skydd, så skulle detta vara helt omöjligt. Man skulle nämligen fråga vad jag har för konstnärlig utbildning, och eftersom jag inte har någon sådan utbildning skulle det bli tummen ner. Men om samma alster skapats av en person som har konstnärlig utbildning skulle det finnas stora möjligheter att tummen vändes upp. Vilken betydelse detta har när det gäller en skyddstid som enligt det nu föreliggande förslaget skall sträcka sig 50 år framåt i tiden efter upphovsmannens död förstår var och en.

Jag har velat klargöra dessa saker därför att det har varit den absolut enda förutsättningen för att såväl jag som exempelvis fru Lena Renström Ingenäs kunde gå med på att göra upphovsrättslig lagstiftning definitiv med 50 års skyddstid efter upphovsmannens död också för brukskonsten. Sedan jag sagt detta vill jag övergå till att tala något om de motioner, I: 842 och II:987, som jag måste anses vara ansvarig för. Dessa motioner gäller i huvudsak två frågor. Den ena rör nyhetsgranskningen inom mönsterskyddet.

Detta har en mycket stor betydelse i synnerhet under ett övergångsskede. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att jag till 1 oktober lämnar in ansökningar på tio olika mönsterskyddsartiklar inom <:möbelbranschen, där det inte finns någon möjlighet att i enlighet med de granskningsföreskrifter som detta lagförslag innebär påvisa att dessa inte är nya. Jag skulle alltså enligt den nya mönsterskyddslagen få skydd godkänt för dessa tio artiklar. | Såsom jag emellertid påpekat finns det ett möbelregister inom det statligt understödda Möbelinstitutet. Där finns ett mycket omfattande register på allt inom möbelbranschen, och man skulle där kanske inom loppet av en halvtimme kunna fastställa att alla de tio ansökningsföremålen jag nämnde är gamla och att det redan tidigare finns sådana modeller inom svensk möbelproduktion. Följaktligen skulle man komma satt säga att de faller för nyhetsstrecket och att de inte skulle kunna få något mönsterskydd. Om man nu inte tar den möjligheten att utvidga granskningen på det sätt jag föreslår, säger man att ett invändningsförfarande från konkurrenternas sida kan förhindra beviljande av oberättigat mönsterskydd. Ja, det är riktigt. Men då skall man inom branschen noggrant övervaka om ansökningar godkänts trots nyhetshinder. Det kostar pengar att bevaka detta i form av både invändningsavgifter och annat. Därför har jag velat peka på de möjligheter som står till buds att använda eventuellt annat vederhäftigt material än det granskningsmaterial, som patentverket har till sitt förfogande enligt lagförslaget. Jag hade därför föreslagit att Kungl. Maj:t i samband med utfärdandet av tillämpningsföreskrifterna skulle medge att patentverket använder också annat vederhäftigt material som kan finnas. Sådant finns inte bara inom möbelbranschen. För bara några dagar sedan fick jag reda på att bildäcksbranschen skulle vara mycket starkt intresserad av en granskning även av de mönstersammanställningar som finns i fråga om bildäck. Jag är ganska säker på att ett sådant intresse skulle kunna finnas även inom andra branscher, i synnerhet om branschorganisationerna får klart för sig att de genom ett eget ingripande på ett tidigt stadium skulle kunna förhindra en hel del oberättigade registreringar. Säkerligen skulle allt fler branscher i så fall skapa ett register över sina alster, vilket skulle kunna vara av värde för patentverket. Jag är tacksam för att utskottet har behandlat vårt motionspar mycket seriöst.

Jag kan gärna betyga att patentverkets representanter i den statliga mönsterskyddsutredningen var angelägna om att granskningen skulle bli så omfattande som möjligt. Att vi har kommit att ligga så pass lågt i fråga om granskningens omfattning beror inte minst på att vi har haft svårt att vinna gehör hos de övriga nordiska länderna för en utvidgning. Som ett kuriosum kan jag nämna vad den mönsterskyddslagstiftning man har haft i Danmark före den nu aktuella har kunnat leda till. Den har ansetts vara bra, och man har haft möjlighet att ansluta sig till konventioner. Mot en avgift av 2 kr. kunde en producent lämna in en ansökan, som inte nyhetsgranskades. Den publicerades inte utan registrerades i ett arkiv. Därför var det ganska besvärligt för en producent som ville veta om han eventuellt gjorde något intrång i ett mönster som redan var registrerat hos det danska patentverket. Gick han dit och försökte få reda på om det kunde finnas någon risk för intrång, fick han svaret: »Var så god, handlingarna finns i arkivet. Ni får själv se efter, om Ni kan hitta någonting som eventuellt är till hinder för Er produktion.> Då kunde han fråga: >Hur lång tid kan det ta?> Skämtsamt sade en av de danska experterna under en utredningssammankomst: »Vi brukar svara, att om Ni är mycket rapp, kanske Ni klarar det på 14 dagar. Då skrattar man och går därifrån.> Det är alltså självklart att vi nu är tacksamma för att vi får en lagstiftning som på detta område skapar en helt annan ordning också i de andra nordiska länderna. I motionen II: 987 har jag också tagit upp frågan om konventionsprioritet. Det låter som latin för de flesta, och det rör sig också om så svårtydbara och besvärliga juridisk-tekniska frågor att jag inte anklagar någon, om han inte riktigt förstår vad som eventuellt menas på vissa punkter i motionen. Det har nu sagts att vi skall ha likställighet mellan patentlagen och mönsterskyddslagen. Eftersom patentlagen inte föreskriver något tvång att lämna ett prioritetsbevis, i den mån man åberopar konventionsprioritet, skall vi därför inte heller ha någon sådan föreskrift i mönsterskyddslagen. Som bekant är det inte länge sedan vi antog patentlagen. Men de som sysslar praktiskt med dessa frågor, inte minst internationellt, har kunnat konstatera att patentlagens utformning medför olägenheter. Om man har kunnat konstatera att en viss lagstiftning medför svårigheter och olägenheter inom ett område bör den inte upprepas på ett annat område bara för att likformighet skall uppnås. Jag vill också i detta sammanhang framhålla att industriländer som USA, Storbritannien och Frankrike — för att bara ta några exempel — har sådant krav på prioritetsintyg som jag i motionen har påvisat som angeläget. När utskottet avfärdar detta krav — visserligen mycket högaktningsfullt och efter en ganska lång utredning och ingående bevisning — kvarstår inte desto mindre denna svaghet i lagen. Jag kan inte underlåta att till kammarens protokoll läsa upp en sammanställning över ett tänkt fall av det slag som jag anser det vara angeläget att komma till rätta med — om vi inte kan göra det nu måste vi kanske göra det i framtiden både inom patentoch mönsterskyddslagstiftningen. Sammanställningen lyder: >Den springande punkten är icke vad som kan vara aktuellt för registreringsmyndigheten under ansökningsstadiet — — — utan vad som är aktuellt för tredje man i fråga om en redan beviljad registrering. Det i motionen aktualiserade prioritetsfallet är följande. Personen A har en registrering med en viss giltighetsdag . Personen B har en registrering med en senare giltighetsdag men en tidigare prioritetsdag. Personen C anklagas av A för intrång. C upptäcker, att A's registrering måste vara ogiltig, om B kan förmås att presentera ett prioritetsbevis till styrkande av prioriteten för B's registrering. I detta läge har B, om han har tillräckligt elastisk etik, möjlighet att spela ut A mot C för att se vem av dem som vill betala mest för att få B att handla på önskat sätt — A för att förmå B att icke framlägga prioritetsbeviset och C för att förmå B att presentera prioritetsbeviset.

Det kan bli fråga om processer som gäller mycket stora summor pengar. Det kan inte anses tillfredsställande att en person utanför de beslutande registreringsnyndigheterna skall kunna avgöra vem som skall få skydd för vad — någon kan t.o.m. ta kontakt med två parter: och fråga: Vem betalar mest om jag företer ett intyg eller om jag låter bli att förete ett intyg? Vi vet ju att även om det är förbjudet att göra affärer på. detta område förekommer det ändå i inte alltför ringa omfattning. Herr talman! Jag har kanske enligt kammarledamöternas uppfattning hållit ett något för långt anförande. Denna fråga har emellertid sysselsatt mig i över 20 år, och många inser säkerligen hur besvärliga ting vi här rör oss med. Det kanske därför kan förlåtas mig att jag i riksdagens slutspurt har tagit kammarens tid i anspråk för att framföra dessa synpunkter. Jag har naturligtvis inte något annat yrkande än utskottets. Jag är tacksam för att utskottet har behandlat motionerna så seriöst och fint, men jag har inte kunnat underlåta att framföra dessa kanske för många onödiga men för mig angelägna kompletterande synpunkter.
Herr talman! Den föregående ärade talaren hade inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Jag vill understryka vad han själv meddelade kammaren, nämligen att utskottet givetvis delar motionärernas uppfattning att det är av stor betydelse att registeringsmyndighetens nyhetsgranskning blir så effektiv som möjligt. Vi har emellertid inte ansett oss kunna förorda att man i lagstiftningen tar in föreskrifter i enlighet med motionärernas önskemål.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

Herr talman! Jag har till detta utlåtande fogat en blank reservation som jag i korthet vill motivera. Det gäller frågan om införandet av distriktsnämnder utan särskild dispens från Kungl. Maj:t. Mina betänkligheter gäller skrivningen i fråga om befolkningsunderlaget vid inrättandet av dessa distriktsnämnder. Utredningen hade föreslagit att man skulle ha ett fixerat befolkningsunderlag på 15 000 invånare. Kungl. Maj:t har i propositionen gått ifrån utredningens förslag och har inte gjort någon begränsning i fråga om befolkningsunderlaget. Jag förstår statsrådets ställningstagande; det har ju av remissvaren framgått att meningarna varit delade, och framför allt har väl statsrådet tagit hänsyn till vad Kommunförbundet anfört. Min tanke har inte heller varit att man skulle fastställa en bestämd gräns, men jag känner dock en viss tvekan och fruktar att man på detta sätt kommer att kunna konservera gamla gränser inom ett nytt kommunblock. Jag hade önskat en skrivning som mer eftertryckligt än den nu föreliggande underströk socialutredningens principuttalande, att en distriktsorganisation bör förbehållas kommuner som har ett betryggande befolkningsunderlag för uppdelning i distriktsnämnder. Alla vet — och det har också socialutredningen erinrat om i sitt förslag — att kommunsammanslagningarna i många fall har medfört en viss oro för den kraftiga reducering av antalet kommunala förtroendeposter som blir en följd av kommunsammanslagningarna. På sina håll har också motståndet mot sammanslagning varit stort. Jag menar att distriksnämnderna inte får bli en väg att överbrygga eventuella skiljaktigheter inom ett nytt kommunblock. Kommunsammanslagningarna syftar ju till en nydaning, och det vore olyckligt, anser jag, om den inre organisationen skulle bli sådan att den hindrar en utveckling i den andan.

Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 51 behandlar Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om social centralnämnd jämte de motioner som avgivits i anslutning till propositionen. Propositionen bygger på socialutredningens delbetänkande om lagstiftning om sociala nämnder i kommunerna. Förslaget i propositionen, som säkerligen är efterlängtat, syftar till att underlätta för kommunerna att anpassa socialvårdens nämndorganisation till nya arbetsformer. Många kommuner har redan genomfört denna förändring inom ramen för nuvarande lagstiftning: Kommunerna får nu formell möjlighet att ersätta socialnämnd, barnavårdsnämnd och nykterhetsnämnd med em för dessa tre vårdområden gemensam social nämnd, kallad social centralnämnd. En kommun får också inrätta s.k. sociala distriktsnämnder. Men det är hela tiden fråga om en frivillighet — varje kommun får alltså själv bestämma om man vill övergå till den nya nämndorganisationen eller bibehålla den gamla organisationen med tre olika nämnder. Föredragande statsråd betonar att förslaget endast syftar till en provisorisk lagstiftning som skall gälla i avvaktan på resultatet av socialutredningens fortsatta arbete. Som framgår av utlåtandet ansluter sig utskottet helt till principen att kommunerna skall ges denna möjlighet till integration av den verksamhet som nu bedrivs inom socialnämnd, barnavårdsnämnd och nykterhetsnämnd för att på så sätt kunna främja den helhetssyn på de hjälpbehövandes situation som redan prövats på flera håll inom ramen för nuvarande lagstiftning. Utskottet tillstyrker alltså propositionens förslag att de kommuner som så önskar och finner det lämpligt skall kunna införa social centralnämnd. Socialutredningens och propositionens förslag innebär också att en kommun som inrättar en social centralnämnd skall ha möjlighet att inrätta två eller flera sociala distriktsnämnder. Dessa distriktshämnder skall i så fall endast handlägga frågor som gäller vård av enskild person. Alla övriga frågor skall handläggas av den sociala centralnämnden. Utskottet ansluter sig till propositionens förslag även i detta avsnitt.

Svenska kommunförbundet har, som fröken Sandell redan har sagt, i sitt remissyttrande uttalat att det saknas anledning att i lagtexten ange något lägsta invånarantal för kommunernas rätt att besluta om socialvårdsdistrikt. Det är också intressant att se att Svenska kommunförbundet säger att det i kommuner exempelvis i glesbygdsområden kan vara motiverat av andra omständigheter än invånarantalet att föreslå inrättande av sociala distriktsnämnder. Man säger att invånarantalet är en alltför ofullständig måttenhet när det gäller att ställa upp preciserade förslag om sociala distriktsnämnder. I utskottsutlåtandet står det också att utskottet inte har någonting att erinra mot förslaget i den här delen och att utskottet i likhet med departementschefen utgår från att kommunerna då de prövar frågan om distriktsindelning tar tillbörlig hänsyn till behovet av en rationell och funktionell socialvårdsorganisation. I motionerna I: 1181 och II: 1388 yrkas det att rekommendationen i 3 8 i lagförslaget om inval av jurist och läkare i den sociala centralnämnden skall utgå. Expertmedverkan av olika slag som krävs och i många fall är helt nödvändig bör enligt motionärerna tillgodoses genom medverkan av nämndens egna tjänstemän eller tillkallade sakkunniga. Motionärerna framhåller också att det inte bara kan vara fråga om att tillkalla jurist eller läkare som sakkunnig — det kan vara fråga om att tillkalla barnpsykolog, skolkurator, familjerådgivare o. s. Vv. i vissa typer av ärenden. Utskottet har till alla delar samma uppfattning som motionärerna i själva sakfrågan. Det skall också sägas att socialutredningen och föredragande statsrådet anför liknande synpunkter i sakfrågan. Utskottet har emellertid ansett att man, om man skall tillmötesgå motionärerna, bör ändra inte bara i lagförslaget om sociala centralnämnder utan att man också bör ändra motsvarande paragrafer i barnavårdslag och nykterhetsvårdslag. Som jag tidigare sade är införandet av en social centralnämnd ett frivilligt åtagande. Många kommuner kommer i fortsättningen att ha kvar de tre olika nämnderna, och utskottet me nar att det bör råda samstämmighet mellan dessa lagar.

Utskottet uttalar alltså som sin mening att Kungl. Maj:t efter erforderlig utredning bör förelägga höstsessionen av innevarande års riksdag förslag om ändring i såväl barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen som lagen om social centralnämnd m.m. av innebörd att rekommendationen om expertmedverkan inom berörda nämnder borttas. Herr talman! Med vad jag har sagt vill jag yrka bifall till andra lagutskottets hemställan i utlåtande nr 51.
Herr talman! Jag skall be att i min egenskap av ledamot av socialutredningen få lägga några synpunkter på detta ärende.

Denna princip har ju länge i debatten benämnts familjevårdsprincipen i motsats till funktionsprincipen, som åsyftar den traditionella organisationen av de vårdnämnder, som visserligen kan samverka med varandra men dock rent organisatoriskt arbetar som separata organ. Lagförslaget bygger på ett första betänkande av socialutredningen och går ut på att man inte endast på tjänstemannaplanet, utan även på förtroende mannaplanet genom en fakultativ lagstiftning öppnar en möjlighet, som fru Sigurdsen nyss sade, att bedriva den primärkommunala socialvården genom ett enda organ. Denna tanke, herr talman, är förvisso inte ny utan har tidigare gett upphov till ett flertal lagförslag, dock utan att något av dem har kunnat realiseras.

Denna nämnd, som man räknar med skall komma att tillsättas i många, kanske de flesta av de rätt många nya storkommuner, som träder i verksamhet den 1 januari 1971, skall alltså tillämpa alla de tre vårdlagar, som nu reglerar den primärkommunala socialhjälpen, barnaoch ungdomsvården och nykterhetsvården. Det är fråga om, såsom här förut redan har betonats, ett provisorium i avvaktan på socialutredningens slutliga förslag, som på grund av utredningsuppdragets format kan komma att dröja länge. Lagstiftningens provisoriska karaktär gör det naturligt att man företar sig endast de för integrationsidéns förverkligande på förtroendemannaplanet nödvändiga avvikelserna från den vårdlagstiftning, som nu gäller och tills vidare skall gälla. Detta betyder att man ansett sig, i socialutredningen och i socialdepartementet, böra vidta så små principiella ändringar i lagstiftningen som möjligt. Integrationssyftet har dominerat de resonemang, som ligger till grund för lagförslaget. Jag har, herr talman, likväl inte svårt att rent principiellt ansluta mig till de synsätt som kommer till uttryck i motionerna I: 1181 och II: 1388, där fru Hörnlund m.fl. vill få bort lagförslagets rekommendation om att juridisk och medicinsk sakkunskap bör vara företrädd inom nämnden. Men denna rekommendation är ju endast ett slags avfärgning av eller överföring från vad som nu står i dels 7 § barnavårdslagen, dels 5 § nykterhetsvårdslagen om att jurist respektive läkare om möjligt bör vara ledamot av barnavårdsnämnden respektive nykterhetsnämnden. Mot bakgrunden av vad jag anförde om lagförslagets begränsade syfte — laglig möjlighet till integration och ingenting annat i denna omgång — har dessa rekommendationer alltså förts över i den nya lagen och där sammanförts till en rekommendation. I sak delar jag motionärernas uppfattning men har inom utredningen ansett att man inte med nödvändighet i detta sammanhang behöver avlägsna de genom motionerna aktualiserade stadganden om barnavårdsnämnds respektive nykterhetsnämnds sammansättning som ju i de för motionsyrkandet relevanta delarna inte på något sätt är kategoriska eller förpliktande. Ingen katastrof för den kommunala demokratin skulle komma att inträffa, om de tills vidare kvarstår. Däremot skulle rekommendationerna i de båda förut nämnda vårdlagarna kunna utnyttjas i de kommuner, som inte önskar tillämpa den nya lagen utan vill ha kvar de tre specialnämnderna. Det hade varit konsekvent, om motionärerna därför hade påyrkat en utmönstring av de rekommendationer det här gäller även från barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen. Nu har emellertid, som framgår av utskottsutlåtandet, utskottet självt ingripit i förloppet och påyrkat att det hos Kungl. Maj:t görs framställning om denna utmönstring redan genom förslag till höstriksdagen.

Här råder ju alltjämt brist på dessa båda slag av sakkunniga, d.v.s. specialutbildade personer som därtill är villiga och intresserade att medverka. Det gäller förmodligen även de andra experter som här har nämnts, psykologer och andra, framför allt psykologer till barnavårdsnämnderna. Jag tror för övrigt att även den kategorin ibland skulle behövas som biträde åt nykterhetsnämnderna. Det finns åtskilliga andra experter som vid vissa tillfällen skulle behöva inkopplas. De är alla svåra att få tag i och att sedan anlita. Barnavårdsnämnderna skulle ju få hjälp med juristoch läkarmedverkan via Svenska socialvårdsförbundet enligt en uppgörelse med förbundet, som träffades i samband med barnavårdslagens tillkomst 1960. Visst har juridisk och annan sakkunskap förmedlats i viss omfattning till kommunerna under de följande åren genom detta förbund och efter dess upphörande genom Kommunförbundet, men justitieombudsmannens skrivelse till Kungl. Maj:t 1967, som utskottet refererat, talar för att juridisk medverkan inte alls varit tillräcklig, i varje fall inte på barnavårdsområdet. Det är ett intryck som jag själv fick ett par år tidigare, då jag interpellerade dåvarande statsrådet fru Lindström om denna problematik, som ju livligt diskuterades redan vid barnavårdslagens tillkomst. Jag tror att betydande brist och otillräcklighet av antytt slag skulle kunna påvisas den dag som i dag är, något som nog för övrigt gäller både juristoch läkarmedverkan inom både barnavården och nykterhetsvården. Här skulle behövas konstruktiva grepp för att skapa lätt och god tillgång för vårdnämnderna till den speciella sakkunskap det här gäller och naturligtvis också för att stimulera nämnderna att verkligen enligt lagstiftningens rekommendationer anvisa sådan sakkunskap, där den går att få tag i. Man får väl hoppas att storkommunreformen på ett positivt sätt skall förändra förutsättningarna för den kommunala vårdverksamheten även i nu berört avseende. Jag vill gärna tillägga, herr talman, att detta med juristmedverkan i vårdnämnderna nog på ett helt annat sätt blir en nödvändighet, om statliga rättshjälpsorgan, såsom aviserats, kommer att inrättas och stå till allmänhetens förfogande i bl.a. mål angående administrativa frihetsberövanden. Jag är, så här preliminärt, positiv till inrättandet av sådana organ. Men deras tillkomst kommer säkert att leda till att krav på ett helt annat sätt än nu kommer att ställas på att även den juridiska sidan av den sociala vårdverksamheten fullt ut tillgodoses, när sålunda bättre möjligheter till juristmedverkan skapas för medborgarna i gemen, bl.a. dem som är föremål för nämndernas verksamhet. Det kan nog inte hjälpas att man efter hand sålunda nödgas att lägga ökad tonvikt på formalia och att sålunda ett slags formell polarisering uppstår inom området för vårdnämndernas verksamhet. Men man kan ju också uttrycka denna sak positivt genom att säga att den aktuella rättspolitiska utvecklingen kommer att kräva och skapa ökade förutsättningar för större rättssäkerhet även på vårdområdena. Naturligtvis får inte denna utveckling medverka till en minskning av intresseutrymmet för själva vården, dess konkreta innehåll och angelägenheten att successivt höja nivån på vårdverksamheten. Vad till sist gäller frågan om distriktsnämnderna anser den meningsriktning som jag företräder att dessa nämnder — som ju bara skall syssla med enskilda fall, medan den kommunala vård politiken skall skötas av centralnämnden — är bra exempel på en önskvärd praktisk decentralisering av den kommunala verksamheten. Man bör nog i denna fråga helt kunna lita på de förstorade primärkommunernas omdöme och förmåga att, med utnyttjande av den kommunala självstyrelsen och utan att man på ett eller annat vis fixerar något befolkningsunderlag som villkor för distriktens bildande, lägga upp en effektiv och lämplig organisation av den sociala människovården i respektive kommuner. Jag kommer, herr talman, att rösta för bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Såsom ledamot av socialutredningen vill jag i all korthet framföra några synpunkter på andra lagutskottets utlåtande nr 51. Jag kan fatta mig kort, eftersom andra talare redogjort för utredningens synpunkter. I debatten om den kommunala socialvården har starka argument framförts för behovet av samordning mellan socialnämnd, barnavårdsnämnd och nykterhetsnämnd för att på ett smidigt sätt få de hjälpbehov tillgodosedda som i det enskilda fallet gäller mer än en av vårdlagarna. Det kan röra sig om familjer men också om ensamstående. På tjänstemannasidan har det i en rad kommuner gjorts olika försök i syfte att åstadkomma en samordning. Man har exempelvis försökt låta endast en socialassistent utreda och handlägga ett helt ärende. Det säger sig självt att ett sådant arbetssätt är att föredra för den som är i behov av samhällets hjälp framför att tre socialassistenter och tre förtroendemannaorgan samtidigt behandlar en och samma persons eller familjs problem. Detta har kunnat ske genom olika åtgärder i beslutsprocessen därför att samma personer valts in som ledamöter i socialnämnd, barnavårdsnämnd och nykterhetsnämnd.

Det föreliggande förslaget innebär, att de kommuner som så önskar genom beslut i kommunens fullmäktige kan inrätta social centralnämnd, och lagen är, som tidigare framhållits, fakultativ och provisorisk såsom socialutredningen föreslagit. Kommunförbundets styrelse understryker att lagändringen inte bör uppfattas som en rekommendation till kommunerna att övergå till system med gemensam social nämnd. Det får ankomma på kommunerna själva att utifrån sina egna utgångspunkter pröva i vilken utsträckning samordningen inom socialvårdsarbetet bör bedrivas. Vidare framhåller Kommunförbundet, att erfarenheterna från de kommuner som redan har praktiserat organisationen med gemensam nämnd — liksom för dem som efter en lagändring går in för denna organisation — bör vara av värde för socialutredningens framtida bedömningar inför det slutliga förslaget beträffande socialvårdens organisation. Det är naturligt att socialutredningen kommer att följa upp och ta hänsyn till hur förslaget kommer att utfalla i praktiken när det slutliga förslaget framlägges. Jag delar fröken Sandells uppfattning att det hade varit värdefullt, om utskottet utvecklat sin syn på de sociala distriktsnämnderna något mera och, om inte annat, understrukit departementschefens uttalande att utredningens synpunkter bör tjäna till vägledning. Från kommunalt engagerade personer har jag mött samma farhågor som fröken Sandell här gav uttryck för, att beslut av kommunens fullmäktige om inrättande av sociala distriktsnämnder kan komma att konservera gamla kommungränser. Huruvida dessa farhågor är befogade får väl visa sig i samband med kommande kommunsammanslagningar. Beträffande utskottets beställning i fråga om rekommendationen om €xpertmedverkan i berörda nämnder råder, efter vad jag kan förstå, inga delade meningar om att inte yrkestillhörighet eller utbildning skall gälla som kompetens vid valbarhet till offentligt uppdrag. Utredningen har aviserat att denna fråga kommer att tas upp, och herr Wiklund i Stockholm har här redogjort för hur det skulle bli om motionen bifölls. Då skulle vi få två olika lagar, en för kommuner där man inrättar social centralnämnd och en för kommuner som bibehållit den gamla ordningen. Den historiska bakgrunden till juristmedverkan i barnavårdsnämnd finns angiven i utskottets utlåtande, och det framgår att dåvarande statsrådet Ulla Lindström ville tillmötesgå lagrådet. Frågan är om en ändring av en rekommendation i lagstiftningen är av sådan angelägenhetsgrad att antingen en departementsutredning eller förtur inom socialutredningen kan anses nödvändig. Av justitieombudsmannens framställning framgår att formella fel av allvarlig natur för enskilda har förekommit, men här är det också fråga om svåra avgöranden och beslut med snar verkan som måste fattas. När det exempelvis gäller ett barn i en akut nödsituation kan detta i sin tur ur föräldrarnas synpunkt inkräkta på deras rättssäkerhet. Vid alla tvångsingripanden av administrativ natur är rättssäkerheten en primär fråga. Som väl är behöver man endast ingripa i få fall, och vi räknar med att antalet fall skall bli ännu färre i framtiden. Samtidigt innebär emellertid detta en större osäkerhet i fråga om handläggningen av sådana här ärenden. Jag instämmer i att allt måste göras för att få den behövliga och nödvändiga medverkan av experter, och jag är också övertygad om att det har skett en förändring till det bättre efter JO:s skrivelse 1967. Alla är överens om att sådana ingripanden som sker tvångsvis skall vara nödfallsåtgärder. På vilken nivå dessa beslut om administrativa frihetsberövanden skall ligga är en av de svåra frågor som socialutredningen har att ta ställning till. Som sagt, om rekommendationen angående inval av läkare och jurist i barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd och social centralnämnd har jag i principfrågan samma uppfattning som motionärerna och utskottet, därest valet sker på grund av yrkestillhörighet och vederbörande inte inväljes på politiskt mandat.